Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för detta senare uttalande från justitieministern. Jag har själv funderat också på den möjligheten, även om jag tror att dessa företeelser med anknytning till hela dataområdet och den datalag som vi så småningom kommer att få skulle vinna på en kontinuerlig parlamentarisk bevakning av en nämnd ungefär motsvarande den som i dag är knuten till rikspolisstyrelsen. Jag tror att tryggheten på detta område för enskilda medborgare skulle öka, om man hade en sådan kontinuerlig bevakning. Men jag är som sagt tacksam för denna antydan om att konsumentombudsmannen bör se även på dessa frågor.

Herr talman! Den viktigaste frågan i svenskt samhälle och i svensk politik i dag är sysselsättningen. Vi måste komma fram till sådana former att vi kan trygga sysselsättningen, såväl omedelbart som på litet längre sikt. Resultat som vi behöver kommer inte utan förberedelse i organiserade former. Fördenskull fordras en medveten långsiktig politik. Den politiken måste bygga upp organisation, med folk och pengar. Politiken måste moderniseras inför de nya arbetsuppgifter vi får. Det betyder att också regeringspolitiken måste moderniseras och att departementen måste anpassas till de nya arbetsuppgifter som vi har i samhället i dag och framåt. År 1958 lade jag i riksdagen fram ett förslag om att löntagarna borde ha majoritet i AP-fondens styrelse. Tyvärr var det svårt att vid den tidpunkten finna någon förståelse för saken. Det är därför glädjande att man nu har ändrat uppfattning och inser att löntagarna bör sitta med majoritet i AP-fonderna. Glädjande är också att man accepterat förslaget att löntagarna med sina ATP-pengar bör vara med och bygga ut näringslivet och därigenom säkra sysselsättningen, trygga arbetsplatserna och få fram underlag för bättre reallöner och bättre sociala förhållanden. Det beklagliga är bara att man låtit tio tolv år i onödan rinna bort, innan man insett nödvändigheten av att följa dessa förslag. Förhållandena har varit likartade när det gäller förslaget om den statliga företagsgruppen: man har låtit tiden gå. Först efter tio år blev det förslaget förverkligat — till en sjättedel. År som borde ha använts till förberedelsearbete har försuttits. Så stor tidseftersläpning är det inte möjligt att i en hast ta igen. Utvecklingen runt omkring oss har rullat vidare, och vi har kommit i ett tydligt underläge. Detta straffar sig nu hårt, när konjunkturerna skärps internationellt och vi inte genomfört förberedelser i tid. Men gjort är gjort — eller kanske rättare sagt: ogjort är ogjort. Vi måste emellertid nu få fram sådana organisationsformer, att vi i det moderna svenska samhället kan klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen, där staterna i andra länder aktivt engagerar sig för näringslivets utbyggnad. Den konjunkturnedgång som vi nu känner av skapar inte bara arbetslöshet, utan den har också gjort att reallönerna under det gångna året blivit mycket otillfredsställande och att den sociala utvecklingen blivit pressad. Den utveckling som vi är inne i på arbetsmarknaden inom olika regioner av vårt land är värd att granskas närmare, Det är värt att uppmärksamma vad som håller på att hända inom de utpräglade storstadsområdena, där den industriella och den sociala utvecklingen ofta är föregångare till den utveckling som sedan kommer att beröra övriga delar av vårt land. Det är sålunda intressant att ta del av en rapport som Göteborgs stadskontor gjort om arbetsmarknadssituationen i Göteborgsregionen i slutet av 1970. Utredningen visar att antalet arbetstillfällen inom Göteborgsregionen under femårsperioden 1966—1970 ökat med 16 000 nya arbetsplatser. Därav var ökningen av arbetstillfällen i offentlig tjänst 16 300. Mer än hela sysselsättningsökningen motsvarades av ökningen i offentlig verksamhet. För kommande femårsperiod — fram till år 1975 — beräknas den offentliga verksamheten öka lika mycket i antal arbetstillfällen, fastän man dessutom då hoppas på ett uppsving i den industriella verksamheten. Det här är intressanta bakgrundsförhållanden till den diskussion som pågår huruvida kommunalskatten, landstingsskatten och statsskatten skall behöva bli sådan eller sådan. Mycket är redan bestämt. Ser vi på en annan av storstadsregionerna, nämligen Stockholmsregionen, finner vi att man där är mindre optimistisk när det gäller möjligheterna för den industriella utvecklingen under den kommande perioden än vad som är fallet i Göteborgsregionen.

Av dessa 220 000 nytillkomna jobb skall offentlig tjänst svara för 156 000. Det betyder 70 procent. Utöver de 70 procenten i offentlig tjänst beräknas 25 procent av de nytillkomna arbetstillfällena falla på privat tjänst och förvaltning. Därtill kommer ökningen inom handel och transporter. Antalet arbetstillfällen för industriarbetarna kommer, med ledning av dessa siffror, att sjunka under 19S-årsperioden med ca 40 000 i Stockholmsregionen. Detta är det samhälle vi nu håller på att bygga upp. Storstadsregionerna avindustrialiseras för att alltmer domineras av offentlig tjänst och i viss mån också av privat förvaltning. Man tycker kanske att det i och för sig skulle betyda en möjlighet för övriga regioner i landet att öka den industriella sysselsättningen, om den i framtiden kommer att gå så starkt tillbaka inom ett storstadsområde som Stockholmsregionens planering innebär för industriarbetet. Emellertid skall den totala industrisysselsättningen minska i hela landet under kommande år enligt vad finansdepartementet redovisat i sin långtidsutredning. Enbart under den innevarande femårsperioden beräknas i industrin 55 000 jobb försvinna förutom de 25 000 som försvinner i skogarna och 67 000 som försvinner i jordbruket. Ett tredje exempel är hämtat från ett av de ”vanliga” områden och regioner som Sverige är indelat i. Där finns en total befolkning av 300 000. 120 000 är yrkesverksamma. Av dessa 120 000 har 5 000 på grund av arbetslöshet tagits till vara genom arbetsmarknadspolitiken. De deltar i beredskapsarbeten, omskolningskurser och liknande. Därtill kommer ytterligare 5 000 rent arbetslösa som inte är hjälpta mer än med pengar. Det är den sista delen av de arbetslösa som ingår i den offentliga redovisningen. Utöver dessa 10 000 är det 5 000 kvinnor som önskar få arbete på arbetsmarknaden men tyvärr 'inte kan finna sådant på de järnorter och träorter där deras män är yrkesverksamma. Sammanlagt står alltså 15 000 människor utanför arbetsmarknaden. Det motsvarar 12 procent av de yrkesverksamma, en alltför hög siffra för att man skall vara nöjd med de förhållanden som råder och den politik som ligger bakom dem. Vi har skapat stora förväntningar bland människorna. Vi har lovat full sysselsättning. För några år sedan framlades en politik, som syftade till att genom skatteomläggning och skattehöjning pressa ut de gifta kvinnorna på arbetsmarknaden. Den skatteomläggningen är genomförd, men var finns arbetstillfällena? Vad som sker inom en region måste naturligtvis underordna sig den allmänna politiken som bedrivs. Regeringen har ansett det nödvändigt att bedriva en åtstramande politik för att dämpa inflationen och skydda valutareserven. Det är en situation, som vi mycket väl kan råka hamna i också i framtiden. Vi vet hur ett land som England har haft en hel del bekymmer under åtskillig tid just på grund av en sådan situation. Men det måste finnas möjligheter att inom en region, som drabbats av en omfattande arbetslöshet, driva en mindre åtstramande politik än den riksåtstramande politik som man från regeringshåll önskar för att skydda valutareserv och bekämpa inflation. Det måste för framtiden finnas möjligheter att inom en region som berörts mera av arbetslösheten skapa arbete i stället för arbetslöshet. Ett samhälle som inte tar vara på sin arbetskraft utvecklar sig inte normalt, skapar inte de bättre reallöner, de bättre sociala förhållanden och de bättre yrkesutbildningsmöjligheter för ungdomen som är nödvändiga att ha för att samhället skall klara sig bra under efterföljande period. Jag utgår ifrån att det inte kan ha varit regeringens avsikt att vi på det här sättet skall ha en så stor och omfattande arbetslöshet utan att vi skulle ha någonting som låg väldigt mycket närmare full sysselsättning. Det otillfredsställande resultatet, 12 procent av arbetskraften utanför arbetsmarknaden, måste i så fall ha berott på ofullkomligheter i organisationsapparaten. Regeringen har tydligen inte fått organisationsapparaten att fungera så att full sysselsättning kunnat skapas. En viss arbetslöshet kanske det har varit nödvändigt att pressa fram för att dämpa inflationen och för att skydda valutareserven. Det har väl varit ett hjälpmedel som man velat ta till, men det behöver inte användas tills vi når de här siffrorna enligt min uppfattning. Organisationsapparaten behöver därför ses över så att vi kan undvika motsvarande omfattande arbetslöshet för framtiden. Under våren och sommaren kan vi naturligtvis som vanligt hoppas på en viss uppgång, även om vi vet att vintern sedan kommer med ny nedgång. Till dess behöver vi en bättre och smidigare organisation inte bara centralt — vi måste också få fram nya former för att inom regioner av landet driva en politik som motväger den arbetslöshet som hotar att uppstå och som är onödigt stor för att vara ett medel att bekämpa inflationen med. Den regionala organisationsform som vi måste komma fram till bör ge möjligheter att i tid disponera erforderliga pengar så att vi inte blir överrumplade av en onödigt stor arbetslöshet. Efter kriget diskuterades i England i den s.k. Beveridgerapporten om man i ett land skulle behöva ha så mycket som 5 procent av arbetskraften arbetslös för att därmed bekämpa inflationstendenser. Vid den tidpunkten tyckte vi för vår del i den diskussion som fördes inom partiet och den fackliga rörelsen att siffran var alldeles för hög. Den har även fördömts från regeringshåll. 12 procent är också en alldeles för hög siffra för att den skall vara politiskt godtagbar. Vad den långsiktiga utvecklingen beträffar finns det tyvärr inte mycket som pekar på en uppgång för industrins arbetare i fråga om sysselsättning framåt i tiden. Finansdepartementets långtidsutredning förutspår, som jag nämnt, en kraftig nedgång redan inom de närmaste åren fram till 1975 i fråga om antalet arbetsplatser för industrins arbetare. Den fortsatta utvecklingen inom industrin pekar mot att en allt större produktion sker med hjälp av färre sysselsatta. Våra råvaruoch basindustrier kommer att arbeta med allt färre sysselsatta. Den tillväxt av sysselsättningen, som skulle behövas inom färdigvaruindustrin för att ta hand om dem som inte längre får möjligheter att arbeta inom våra grundindustrier, är otillfredsställande svag. Medan sysselsättningen i råvaruindustrin av naturnödvändighet behövde vara belägen där råvarorna fanns, behöver nu inte sysselsättningen i färdigvaruindustrin ligga där råvarorna finns. Många starka krafter drar den i stället ut i världen där de många konsumentmiljonerna bor eller där billig arbetskraft finns att köpa. Om vi för framtiden skall klara vår industriella sysselsättning, måste vi driva en medvetnare och långsiktigare näringspolitik och ha en apparat för den som vi i dag saknar. Det har gått för långsamt att komma i gång med en näringspolitik i det här landet. Flera andra länder har förberett sig sedan 1950-talet. Frankrike startade efter kriget. Koloch stålunionen var uttryck för ett sådant näringssamarbete för att klara sysselsättningen i nya förhållanden. EEC är också uttryck för sådana strävanden. De franska femårsplanerna — man är inne på sin sjätte nu — är andra uttryck för liknande strävanden, Och där gör man inte som vi i långtidsutredningarna — lägger fram en skiss på hur man tippar att det kommer att bli — utan man styr utvecklingen med hjälp av kapitaltillförseln via försäkringsbolag och banker, där franska staten har ett avgörande inflytande i majoriteten. Italiens statsföretagsgrupper — varav en är helt nybildad efter kriget, nämligen den som svarar för olja och kemisk industri — och det särskilda departement för de statliga företagen, som inrättades för åtminstone 15 år sedan, är uttryck för sådana strävanden. I Japan har omställningen från jordbruksland till framstående industrination genomförts på 20 år. Industrialisering är förknippad med problem. Det känner vi till i vårt land också. Men det hade å andra sidan även inneburit problem att bli kvar i det agrara samhället och söka försörja för många människor i det. Då hade det inte blivit några reallönehöjningar heller. I Japan finns ett väl uppbyggt regeringsdepartement för den allmänna näringspolitiken, han Vi har åtskilligt att lära utanför gränserna, utan att vi fördenskull behövde kopiera. Det är nu än mer nödvändigt att planera så, att vi har jobb framme i tid för dem som kommer att stötas ut från sina gamla arbetsplatser. Den uppgiften blir allt svårare att klara. Varje onödigt dröjsmål från de centrala makthavarnas sida straffar sig i form av onödig arbetslöshet ute i industrin. Inom ramen för en allmän näringspolitik går det att samverka mellan staten och de 90 procent av näringslivet som är i privata händer. Inom ramen för en allmän näringspolitik måste den statliga företagsgruppen få en medveten arbetsuppgift och tillräckliga medel på sina verksamhetsområden. Inom ramen för en allmän näringspolitik bör det vara möjligt att använda AP-pengarna i näringslivet utan att strö ut dem på ett meningslöst sätt. Utan en sådan allmän näringspo tik i bakgrunden kan man befara att liknande saker inträffar på det on 'ådet som hände med statsföretagsgruppen, när den startade hals över huvud utan tillräckliga förberedelser och man ville ha resultat samtidigt som man startade. Hur mycket är staten beredd att satsa för att i tid bygga ut nya näringsgrenar, då sysselsättningen i gamla näringsgrenar går tillbaka? Var bedrivs förberedelsearbetet? Hur mycket folk är insatt på det? Hur mycket kapital står till förfogande för detta utredningsarbete och för de fortsatta investeringarna? Vilka mål har förberedelsearbetet inriktats på? Hur skall genomförandet ske? Var ligger ansvaret för genomförandet? Var finns de moderna departement som behövs för de nya arbetsuppgifterna? Det är tyvärr inte mycket utanför den offentliga och privata förvaltningen som nu växer. För nio år sedan ordnade jag den första datakonferensen i vårt land med 25 deltagare. Det var ett par statssekreterare, företrädare för finansdepartementet och försvarsdepartementet, som är inblandade i dataarbetet. Försvaret hade självt representanter från de institutioner som antingen hade eller skulle komma att köpa datamaskiner. Där fanns vidare företrädare för den statliga skatteutredningen, för den statliga befolkningsutredningen och för de industrier som vid den tidpunkten höll på att utan samarbete sinsemellan försöka utveckla datautrustning av olika slag. Där fanns också tekniker från den statliga matematikmaskinnämnden osv. Tyvärr rann åren bort igen. Nu pågår det en datautredning, och vi skall nu komma ifatt dem som startat i god tid före oss. I de norra två tredjedelarna av Sverige har den statliga företagsverksamheten sysselsättningsmässigt gått tillbaka med 20 procent på tio år. Vi har just i dagarna kunnat läsa om hur en statlig verksamhet går tillbaka och om hur 50 man kommer att avskedas. Man förstår att det ibland kan bli nödvändigt att ta ett steg tillbaka. Men det är också nödvändigt att förbereda de åtgärder som skall motväga nedgången och skapa sysselsättning i stället för arbetslöshet. Det är naturligtvis på ägaren som ansvaret ligger och ägaren är i detta fall regeringen. De departement som sysslar med industrioch lokaliseringsfrågorna och den statliga företagsgruppen bör visa att man i verkligheten inte bara vill utan också kan driva en sådan politik att vi kan ge sysselsättning åt de 12 procent som står utanför arbetsmarknaden i den region jag nämnt. Målet är nu för oss full och tryggad sysselsättning, bättre reallöner och sociala förhållanden samt bättre utbildningsmöjligheter för ungdomen. Medlen är utveckling av näringslivet, allmän näringspolitik och arbetsmarknadspolitik, slussning av AP-pengar in i näringslivet för tillräcklig kapitalförsörjning på väsentliga punkter och även utveckling av den statliga företagsgruppens sysselsättning. Vi ser hur den internationella utvecklingen skärps, hur andra länder driver en medveten politik för att höja sin levnadsstandard och för att ta till vara sina intressen. Vi ser hur förhållandena hårdnar i världen och hur den EEC-grupp som finns i Europa gemensamt tar vara på sina intressen i fråga om näringsliv, sysselsättning och reallöner och pressar fram sina villkor mot omgivande länder och länder i andra världsdelar, vilka fruktar dess framtida utveckling. Det finns personer som väntar sig att vi efter den rådande konjunktursvackan skall komma tillbaka till sådana förhållanden som vi har haft och som varit gynnsamma för oss under efterkrigstiden. Tyvärr kommer vi inte tillbaka till vad som har varit. Mycket tyder i stället på att vi är på väg in i nya, hårdare förhållanden. Det gäller för oss att sköta våra kort väl för framtiden. Därför fordras det av oss en mera medveten och långsiktigare politik med i tid vidtagna nya organisatoriska åtgärder. Politik är att förverkliga. Politik är att förverkliga ett bättre samhälle.

Herr talman! I den debatt som i går fördes under åtskilliga timmar kartlades ju näringslivets roll och betydelse ganska väl av många talare från regeringen och oppositionen. Alldeles särskilt är det väl den mindre och medelstora företagsamheten som har kommit i blickpunkten. Jag tror att alla de som talade i går och även herr Hagnell är ense med mig om att också denna grupp av företag är mycket betydelsefull för vårt lands välstånd. Jag vill i anslutning till detta även anknyta till den debatt som kammarens ledamöter måhända erinrar sig och som vi förde strax före jul, då finansministern deklarerade att det som är bra för näringslivet det är också bra för folket. Då är det en fråga som vi i dag ställer: Har folket och de vanliga medborgarna det bra i dagens socialdemokratiskt styrda samhälle? Vi har en arbetslöshet av skrämmande proportioner. Herr Hagnell har alldeles nyss beskrivit detta ganska ingående och därvid varit synnerligen kritisk mot regeringen. Nästan varje dag rapporteras fortfarande om företagsnedläggelser eller driftsinskränkningar och friställanden. För de människor som fortfarande har glädjen att ha sina jobb kvar har tillvaron blivit bistrare och hårdare. Inflationspolitiken gör det allt svårare för folk att få pengarna att räcka till för vardagens alla behov. Det vet inte minst våra husmödrar. Visserligen får åtminstone löntagarna formellt en viss kompensation, men genom den starka skatteprogressionen blir den kompensationen helt otillräcklig. Skattesystemet är ju så utformat att det egentligen bara är staten som tjänar på inflationen. Genom skattepolitikens utformning får de enskilda medborgarna inte del av produktionstillväxten. Därför kan man utan överdrift säga att folket uppenbarligen inte har det särskilt bra. Det beror, herr talman, på att näringslivet inte heller har det bra. Vi tror att en annan ekonomisk politik skulle förbättra situationen. Som ordförande i en näringsorganisation, Svenska företagares riksförbund, kommer jag ganska ofta i kontakt med representanter för vitt skilda företagsformer och branscher. Jag har under senare år tyvärr kunnat konstatera hur pessimism och oro spritt sig allt djupare i företagarleden. Hos alla de företagsledare som direkt eller indirekt i egenskap av underleverantörer åt större exportörer måste gå ut på världsmarknaden har regeringens behandling av EEC-frågan skapat olust och oro. Av allt att döma kommer vi att få ett EEC-avtal som inte ger företagarna möjlighet till en långsiktig planering. Flera svenska produkter kommer att bli diskriminerade, och det kan tvinga många företag att på allvar överväga frågan om det över huvud taget är möjligt att fortsätta tillverkningen i Sverige. Det är, herr talman, ytterst allvarligt om regeringens valhänta handlande i denna fråga skall leda till att Sverige kommer att bli en exportör av sysselsättning i stället för av produkter. Även sådana företag som kan fortsätta sin produktion i Sverige kommer i en svår situation, därför att de måste undvika att bli alltför framgångsrika. Blir de framgångsrika och kan fortsätta med sin export, så löper de risken att EEC-staterna plötsligt inför ett skydd mot de framgångsrika svenska företagen. Jag vill erinra om att även japanerna drabbas av denna reglerade och tvångsvis anpassade marknadsföring som kallas ”orderly marketing”.

Vår export av exempelvis träplattor, mursten, asfalt och grafitelektroder blir föremål för som man säger en lämplig övervakning. Övergångstiden för verkstadsprodukter blir fem år, men delar av kullagerexporten skall helt undantas från tullavvecklingen. Papper slutligen som också är en mycket stor exportvara drabbas av en tolvårig övergångstid. Detta är sannerligen inga ljusa perspektiv, när det gäller väsentliga delar av vår export. Men, herr talman, det finns också andra saker som vållar oro inom näringslivet. Många företagare upplever i dag situationen så att regeringen i mycket stor utsträckning saknar förståelse för näringslivet. Detta har skapat en pessimism som man inte kan bortse från. Regeringen tycks sakna vilja att åstadkomma det som är bra för näringslivet och — för att tala med herr Sträng — också bra för folket. Man nekar envist att lätta på arbetsgivaravgiften — för att ta ett exempel — och man fortsätter att ta ut alltför höga ATP-avgifter, alltför höga på det sättet att näringslivet måste avstå mer pengar till AP-fonderna än som behövs för att trygga pensionsutfästelserna. Man vill inte slopa energiskatten generellt. Man visar härigenom en negativ attityd till företagandet. I stället ökas pålagor och besvärligheter. Nu senast har finansministern beställt en reklamskatt som utan tvekan kommer att försvåra marknadsföringen. Det är dock ett glädjande tecken att herr Sträng ställer sig tveksam till reklamskatteutredningens betänkliga förslag att samtidigt göra reklamskatten till något slags komplettering av lagen om otillbörlig marknadsföring. Utredningen har som bekant föreslagit att reklamskatten skall användas som ett medel att styra yttrandefriheten. Motiveringen är att det finns vad man kallar dålig reklam. Men, herr talman, vill man komma åt dålig reklam, skall detta ske inom gällande lagar om otillbörlig marknadsföring. Det finns nämligen en lag om otillbörlig marknadsföring, och är den inte tillräcklig för att skydda konsumenterna bör förslag till dess omarbetande framläggas. Man får helt enkelt inte använda en reklamskatt i som man brukar säga korrigerande syfte, och vi får innerligt hoppas att utredningens tankegångar i detta avseende inte tas upp av regeringen. Däremot vill regeringen uppenbarligen ha en reklamskatt. Finansministern nämnde för övrigt något om detta i debatten i går, och i ett anförande i Göteborg för några dagar sedan sade han också att han behövde pengarna. Jag betvivlar inte herr Strängs förmåga att göra av med pengarna i samma takt som han får dem, men vi ser ytterst allvarligt på planerna att skattebelägga en bransch som nu befinner sig i ett krisläge. Jag vill erinra om att många tryckerier redan har måst slå igen, och arbetslösheten inom typografområdet är för närvarande mycket stor. Det har framkommit i åtskilliga tidningsartiklar under den senaste tiden. Detta alltså innan vi har fått reklamskatten och dess verkningar. Genom regeringens inflationspolitik som drabbar även branscher på hemmamarknaden har tryckeribranschen kommit att utsättas för en mycket hård utländsk konkurrens, Inflationen har gjort det för dyrt att trycka här hemma. Många företagare tvingas flytta sina trycksaksbeställningar utomlands. Enligt en uppgift från sekreteraren i Typografförbundet, vilken bör vara sakkunnig i dessa frågor, finns det för övrigt exempel på att statliga företag till viss del beställer sina trycksaker i andra länder. Det är ett bevis för vart regeringens högskatteoch inflationspolitik leder oss, när svensk produktion tycks bli för dyr också för statliga företag. Jag vet att man som försvar för sitt sätt att agera hänvisar till den statliga upphandlingsförordningen, men jag undrar om vi i nuvarande krisläge för en mängd branscher verkligen har råd att exempelvis beställa försvarets skjortor i Egypten och trycksaker åt statliga och halvstatliga organ i bl.a. Finland. Är finansministern beredd att dra konsekvenserna av inflationspolitiken genom att ta upp upphandlingsförordningen till omprövning? Det är en fråga som jag ställer här i kammaren, tyvärr i herr Strängs frånvaro. Jag vill också säga några ord om räntepolitiken och den framtida konjunkturutvecklingen. Ett ganska markerat drag under efterkrigstiden har vid konjunkturuppgång varit att vi rätt snabbt nått taket för kapacitet och sysselsättning. Resultatet har också blivit överhettningsoch inflationstendenser med otillfredställd efterfrågan, vilket naturligtvis inneburit att vi importerat mera varor. Alltsedan 1966 har investeringsviljan hos företagen varit ytterligt svag, och kapacitetstaket ligger därför ovanligt lågt. Den investeringsuppgång som var på väg 1968 eliminerades av kreditpolitiken. Det är därför troligt att industriproduktionen och exportvolymen i nuvarande läge bromsats upp snabbare än i tidigare högkonjunkturer. Resultatet kan därför bli att vi i högre grad än tidigare kommer att drabbas av inflationsoch betalningsbalanspåfrestningar.

Herr talman! Företagen har de gångna åren lärt sig att kreditregleringar åtföljt en konjunkturuppgång. Därför strävar man nu inom näringslivet, och speciellt inom de mindre och medelstora företagen, att under lågkonjunktur och under det begynnande uppsvinget göra sig oberoende av och mindre känslig för den kommande kreditåtstramningen genom att försöka hålla en hög likviditetsnivå. En större försiktighet i agerandet under expansionsskedet kommer alltså, såvitt jag kan förstå, att prägla de mindre företagen för att de vid högkonjunkturens påfrestningar skall kunna öka likviditetsberedskapen. Om en öppen deklaration gavs från regeringen och riksbanken att 1969 och 1970 års extrema kreditpolitik inte kommer att upprepas under väntad högkonjunktur, skulle sannolikt den nuvarande höga likviditetsbenägenheten inom företagarsektorn kunna dämpas. Den kommande åtstramningspolitiken skulle härigenom underlättas och företagen skulle, i förlitande på kreditmarknadens funktionsförmåga, bete sig mindre ryckigt — det är i alla fall en bedömning som vi har gjort. Den mindre och medelstora företagsamheten, de s.k. egenföretagen eller familjeföretagen, sysselsätter trots allt ungefär hälften av de anställda i enskild tjänst i detta land. Därför anser vi att den gruppen är så viktig att någonting måste göras för att stimulera denna del av näringslivet. Här spelar skatter och avgifter en utomordentligt stor roll. Vi har därför en önskelista till finansministern, en lista som vi tror snabbt skulle ge positiva resultat när det gäller både sysselsättning och välstånd på sikt om önskemålen kunde förverkligas. Flera av förslagen återkommer i motioner som ett 40-tal icke socialistiska riksdagsmän undertecknat här de senaste dagarna. Jag skulle bl.a. vilja framhålla följande förslag: Att temporärt slopa arbetsgivaravgiften retroaktivt från detta års ingång. Att temporärt slopa energiskatten. Att minska de onödigt höga ATP-uttagen, som inte behövs för att trygga pensionsutfästelserna utan som innebär risk för socialisering av enskild företagsamhet. LO vill som bekant sätta in just dessa pengar i de stora företagen. Att undersöka möjligheterna till lägre ATP-avgift för äldre arbetstagare, närmast i syfte att göra denna arbetskraft attraktivare. Att motverka kommande högkonjunktur genom en återhållsam finanspolitik i kombination med en försiktig penningpolitik och inte enbart genom en långtgående kreditåtstramning av samma förödande slag som tidigare; den saken har jag förut pekat på. Att slopa planerna på en reklamskatt. Att slopa annonsskatten. Att överväga en temporär ändring av den statliga upphandlingsförordningen. Att ändra reglerna för värdering av aktier i familjeföretagen så att dessa blir värderade efter avkastningsprincipen, vilket vi tycker är det enda riktiga. Och slutligen att genom regelbundna fältundersökningar ute bland företagen inventera deras behov inför lågkonjunkturen så att planerade åtgärder verkligen får full effekt och människorna därigenom slipper friställas. Vi begär detta av herr Sträng inte bara för företagens skull, utan även därför att det som är bra för näringslivet också, herr talman, är bra för folket.

Herr talman! Då jag under debatten i går hörde herr Sträng beskriva en grå och bister verklighet i så förskönande vändningar att de manade fram visionen av den förr så vanliga tavlan med den lilla röda, solbelysta stugan, omgiven av både granskog och vajande sädesfält, kom jag osökt att tänka på titeln på en nyutkommen bok, Att luras utan att ljuga. Författaren exemplifierar där på många sätt, bl.a. med följande korta men talande formulering: Kaptenen var nykter i dag. Denna formulering avser att illustrera hur man genom ett i och för sig sanningsenligt påstående kan ge en helt felaktig bild av verkligheten, i detta fall det oriktiga intrycket att den stackars kaptenens nykterhet snarare var undantag än regel. Bokens författare, Lundadocenten Ryding, påstår inte — åtminstone inte i förordet — att han har syftat på politiker då han valde titeln Att luras utan att ljuga, men den roade läsaren har svårt att värja sig mot en smygande känsla av att han dock haft vissa politiska yrkesvittnen i tankarna. Alltnog, herr talman, socialdemokraterna ger eller försöker ge en vackrare bild av dagens svenska verklighet än förhållandena berättigar till. Vi har fortfarande en svår arbetslöshet, också om man från den kanten söker göra gällande att de som blir arbetslösa vanligen får ett nytt jobb snabbt. Mycket tyder på att vi även i händelse av en konjunkturuppgång får räkna med bestående hög arbetslöshet. Skattetrycket är abnormt, det kan utan vidare konstateras, och det gäller både företag och enskilda. Löntagarna är besvikna, håglösa och oroliga för framtiden. Företagarna kan inte se den ljusning, som tydligen är klar som ett norrsken borta i kanslihuset. De större företagen fruktar konsekvenserna av ett i värsta fall totalt misslyckande i EEC-förhandlingarna. De mindre rörelseidkarna å sin sida känner en växande bitterhet mot det samhälle som genom ständigt stegrade pålagor i förening med av staten initierade omkostnadshöjningar gör det år från år svårare för dem att med en normal arbetsinsats bereda sig en rimlig levnadsstandard och en tillvaro som är någorlunda trygg. Jag skall, herr talman, be att få återkomma till detta tema, men jag tillåter mig att först med några ord beröra den problematik som på sistone har hamnat i fokus genom professor Ehrensvärds domedagsprofetior. Det är inte lätt för en lekman att hänga med i svängarna om han inom loppet av några veckor har läst två sådana böcker som Tofflers Framtidschocken och Ehrensvärds Före—Efter. Den stora uppmärksamhet som dessa båda böcker naturligt nog väckte ledde som alla vet till en intensiv debatt, som ännu fortgår. Åtskilliga lekmän har blandat sig i den, men det är påfallande att så många vetenskapsmän känt ett behov av att engagera sig i diskussionen. Det är glädjande att sådana verkliga ödesfrågor som böckerna aktualiserar lockar fram experterna och får dem att ge offentlighet åt sin mening. Och det är intressant att iakttaga hur inte minst yngre forskare vid sidan av faktaanalysen i detta sammanhang ger uttryck för moraliska värderingar. Man diskuterar lojalitetsaspekten. Vissa anser sig bundna av det etablerade samhällets krav på lojalitet mot den egna generationen och den omedelbara framtiden, medan andra hyser betänkligheter mot att genom tillhandahållande av sitt eget kunnande medverka till en exploatering, som eventuellt skulle kunna bli förödande för våra efterkommande. De mot dagens samhälle lojala kan tänkas vara det av skäl som de själva upplever som moraliska men också på grund av en fast övertygelse om att vetenskapen kommer att ställa de erforderliga resurserna till mänsklighetens förfogande. De betänksamma torde i brist på absoluta fakta känna stark motvilja mot risktagandet som sådant. Ett fåtal är nog absolut övertygade om tesen att katastrofen är oundviklig men eventuellt kan fördröjas och handlar utifrån den förutsättningen. I debatten deltar både humanister, jurister och ekonomer m.fl., men det ligger i sakens natur att vi som lyssnar på inläggen är mest angelägna om att bli förtrogna med naturvetarnas åsikter. Det är därför så mycket mer nerslående att meningarna går så starkt isär. Som iakttagare kastas man mellan tro och tvivel. Jag delar helt den mening som kom till uttryck i professor Lehnerts inlägg i Dagens Nyheter den 28 januari, då han påpekade att debatten har spårat ur och att allmänheten måste stå frågande inför alla de åsikter och lösa påståenden som har framkastats. Det är illa nog att allmänheten känner stor osäkerhet inför de varierande uppgifter som vetenskapsmännen, med den auktoritet som en professorstitel förlänar, har strött omkring sig. Än värre är det dock om politikerna saknar underlag för de viktiga beslut som de skall fatta och som rör så mångas väl och ve. Det är ett oerhört ansvar som åvilar politikerna, och vi har därför rätt att kräva av forskarna att de snabbt och utan prestigehänsyn eller kommersiella sidoblickar bemödar sig om att presentera dessa fakta. Men i avvaktan därpå måste vi med utgångspunkt i förhoppningen om en fortsatt industriell expansion ägna oss åt de dagsaktuella problemen och försöka att göra vardagen så dräglig som möjligt för alla de svenskar som mitt i välfärden pressas av många bekymmer för morgondagen och oro för framtiden. Den svenska socialdemokratin vägrar att realistiskt diskutera lönsamhetsproblemet, som dock torde vara den i sista hand helt avgörande faktorn vid en bedömning av hur arbetsmarknadsbilden skall se ut under återstoden av 1970-talet. Om man under hänvisning till dogmatiska fördelningspolitiska motiv ständigt avböjer lösningar som skulle stärka företagen generellt, återstår bara en dirigerad ekonomi — dirigering av arbetskraften och konsumtionen — och vi får en rörlig arbetsmarknad som kännetecknas av en gigantisk omskolning i förening med en folkvandringsliknande omflyttning av arbetskraften. Att många små och medelstora företag under processens gång på ett hårdhänt sätt avförs från arenan bekymrar inte socialister. Däremot tycker jag, att de borde visa större förståelse och känsla inför de många mänskliga tragedier som följer i nedläggningarnas spår. Visserligen satsas enorma belopp på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att stödja de arbetslösa, men jag fann likväl den mentalitet förvånande som finansministern beskrev i en debatt här i början av november, då han uttalade att det enligt hans och jag förmodar partiets mening vore helt naturligt att en människa skulle byta yrke fem å sex gånger under livet. Det kan ju möjligen accepteras men avgjort inte om yrkesbytet skall förenas med ett krav på att människor skall byta också bostadsort lika många gånger. I varje fall vägrar jag att tro på en sådan arbetsmarknadspolitiks välsignelse. Jag tror att många människor i detta land känner sig oroade av att hela denna arbetsmarknadspolitik drivs mot bakgrund av LO-kraven på att de svaga företagen skall slås ut, ju fortare desto bättre, och i medvetande om att en import av flera hundra tusen yrkesarbetare planeras under 1970-talet, något som också finansministern var inne på i går.

I det fallet går dock inget parti fritt från kritik. Medan det byggs lägenheter, som vi inte har råd att bo i, för att inte många allmännyttiga bostadsföretag skall stå på näsan och många byggnadsarbetare skall bli utan jobb, försummas industriutbyggnaden och investeringsverksamheten bl.a. därför att socialdemokratin vägrar att inse sambandet mellan investeringsvilja och förhoppning om avkastning eller vinst, om det ordet passar bättre. — Som jag ser det har löntagarna all anledning att känna oro. Ty om inte socialdemokratin snart återvänder till en realistisk näringspolitik och erkänner lönsamhetskravets berättigande, något som t.o.m. herr Olhede ännu 1969, dvs. innan han blev befordrad, kostade på sig i samband med skissen till det statliga förvaltningsbolaget, är det fara värt att vi snart alla får gå på omskolning och kanske som i Chinatown leva på att tvätta skjortor åt varandra. Var det möjligtvis någonting åt det hållet som herr Hagnell fruktade då han nyss talade om den våldsamma offentliga expansionen och om statens skyldighet att medverka till näringslivets uppbyggnad? Om alltså, herr talman, löntagarna har anledning till oro för framtiden, gäller det i lika hög grad näringslivets representanter och speciellt dem som verkar inom de små och medelstora företagen, ofta familjeföretag. Socialdemokraterna som tycks vara bedövade av sin egen övertro på selektiva åtgärder i alla lägen, tvingades i höstas rycka ut med massor av pengar som specialdestinerades än hit, än dit. Ett genomgående drag var dock att dessa stimulanspengar — jag höll på att säga detta morfin — delades ut på ett sådant sätt att det var storföretagen som i första hand kunde utnyttja dem och därmed sysselsätta sin personal. I fråga om det rent absurda lagerstödet sades detta rent ut, ty endast företag med minst 20 anställda kan få del därav. Bortsett från det orättvisa i sådana dispositioner framstår regeringens handlande som riktat direkt mot småföretagen. De får vara med och betala alla skatter och andra pålagor. Men då det gäller stimulans till bibehållen eller ökad sysselsättning räknas de inte. De har burit sin börda då det gällt ATP och andra premier. Men både volymoch räntemässigt har de kraftigt missgynnats då det gällt att låna. Herr Strängs försök i går att trolla bort detta förhållande är dömt att misslyckas. Nu i dagarna har herr Åsbrink glatt oss med att det snart är dags för nya kreditrestriktioner. Av erfarenhet vet vi att de som drabbas först och hårdast är de mindre företagen. Jag har därför i hopp om att kunna råda bot på åtminstone denna orättvisa motionerat om proportionella restriktioner nästa gång bromsarna skall dras åt. Det kan inte vara rimligt att bestämmelserna alltid utformas så att bankerna efter eget val kan skära ner krediterna för de företag som är känsliga. Men den som har ett mindre företag i detta land lever förvisso farligt. Det bekräftade för övrigt herr Sträng i höstas, när han under en debatt sade, att om nu under dåliga tider de stora bolagen hanterade de mindre företagen litet hårdhänt, så var det inte så märkligt och en rent intern affär för herrar företagare. I går fick vi veta av herr Sträng, att det inte går att skilja mellan stora och små företag. Någon sådan uppdelning kan man inte göra. Så tillade han: Den enes bröd är också den andres bröd. Jag hoppas verkligen att man inom socialdemokratin inte tror att det förhåller sig så, att det stora företagets mindre konkurrent sitter och glädjer sig åt att ordern gick till storföretaget. Man frestas onekligen att fråga: Hur förblindad kan man bli efter ett par decennier i kanslihuset? Varför hyser man inom socialdemokratin denna misstro mot de små och medelstora företagen, som dock har bidragit till nationens utveckling från ett fattigt land till ett välfärdssamhälle? Varför utformas inte de selektiva åtgärderna någon enda gång till dessa gruppers förmån? Vi kan ju konstatera att staten stimulerar de stora företagen på olika sätt. Det skulle alltså inte innebära någon avsteg från mer eller mindre godvilligt accepterade principer, om statsmakterna beslöt sig för att direkt stödja och hjälpa de mindre enheterna inom näringslivet. Personligen kan jag mycket väl tänka mig att staten, precis som på Gustav Vasas tid — herr Sträng påminner ju för övrigt om Gustav Vasa, dock inte exteriört — räcker en hjälpande hand åt vissa branscher och företag som har det besvärligt och åt företag inom vissa regioner i avsikt att sätta fart på näringarna. Jag syftar inte på alldeles hopplösa fall, men jag menar att det finns utrymme för en väsentligt generösare låneoch bidragspolitik. Företag, som för dagen ser ut att få svårt att klara framtiden, kan kanske vändas på rätt köl med lämpligt ekonomiskt stöd, och jag anser inte att ett direkt engångsbidrag skall vara uteslutet — dock med den reservationen att inte ägaren ökar sin förmögenhet på kuppen. Det blir säkert billigare om man betänker de kostnader som samhället nu får vidkännas till följd av skattebortfall och sociala utgifter, och därtill kommer att ren kapitalförstöring många gånger skulle kunna undvikas. Man kan kalla det industriell jordbrukspolitik, om man så vill, men den är nödvändig, om inte lönsamheten kan förbättras på annat sätt, t.ex. genom minskade statliga pålagor eller en lägre ambitionsnivå på löntagarsidan. Det senare finns det ingen anledning att förvänta sig. Ett selektivt stöd till de mindre företagen är enligt min mening sämre än generella stimulansmedel som gagnar hela näringslivet, men jag — och det är min personliga mening — föredrar ett sådant stöd framför den arbetsmarknadspolitik som vi har i dag och som tenderar att bli ett självändamål. Av den väldiga AMS-budgeten går merparten till omskolningar och därmed sammanhängande verksamhet. Till lokaliseringsbidrag anslås endast 65 miljoner kronor av en budget på totalt bortåt 3 miljarder kronor. Som något särdeles anmärkningsvärt understrykes i budgeten, att företagarföreningarna får 1,5 miljoner kronor i ökat administrationsbidrag för att hjälpa de mindre företagen. Uppgiften om de 65 miljonerna presenteras i tidningen Arbetet i en ledare med rubriken Balanserad utveckling som ett exempel på hur väloljat AMS-maskineriet egentligen fungerar. Redaktören kände väl ett behov att för läsekretsen förklara mysteriet med alla miljarderna till AMS. Det kändes nästan underligt att i samma tidning sedan läsa, att Sverige i år ökar bidraget till Kenya till nästan samma belopp eller 64 miljoner kronor, och att vi dessutom lånar ut en större summa till samma land för ett motorvägsbygge. Jag betonar att jag förvisso inte missunnar u-länderna detta stöd — tvärtom. Men, herr talman, borde vi inte ha råd att hjälpa också det svenska näringslivet, så att förutsättningar skapas för en ökad tillväxttakt? Bertil Ohlin har i sin senaste bok på ett övertygande sätt visat, att endast genom ökad tillväxt kan de många löntagarnas ställning reellt förbättras, Vilsekomna teoretiker i Aftonbladet ropar på mer makt åt staten, och de pratar om att det nu behövs tvång och mer dirigering. ”Bort med moroten och fram med piskan, så att arbetarna får sin rättmätiga del av kakan!” — sådant läser man allt som oftast i Aftonbladet. Men sanningen är ju att kakan är för liten och att det inte går att prata fram den utjämning — inte nivellering — av levnadsstandarden som de flesta dock vill medverka till i vårt samhälle. Om vi skall kunna leva vidare i den selektiva politikens djungelekonomi måste vi se till att den får en sådan utformning att även de mindre företagen någon gång — och det snart — får en fair chans att utvecklas. Annars har vi att emotse en massdöd av företag, åtminstone inom den rena hantverksoch industrisektorn. Det nu aviserade förslaget om s.k. strukturgarantilån är nog bra, men det är synd att det tydligen bottnar i föreställningen att en strukturomvandling är så till den milda grad angelägen att det icke alls skulle finnas något utrymme för mindre eller medelstora familjeföretag. Det är den enorma skattebördan och socialavgifterna som knäcker dem. Det är beklagligt, eftersom på sikt även konsumenterna och de anställda blir lidande på en utveckling som ytterligare befäster maktkoncentrationen inom näringslivet.

— Det är en förfärande men tyvärr icke osannolik prognos; vi har anledning att räkna med att han bedömde läget rätt, vilket kommer att resultera i massavveckling av svenska företag och beteckna slutet på en epok i det svenska näringslivets historia. Ingenting, herr talman, kan ändra den trenden, om inte socialdemokraterna överger sin prestigebundna attityd mot näringslivet och söker samarbete och inte strid med de borgerliga och frigör sig från det kommunistiska inflytandet i riksdagen och visar mod att sätta frasradikalerna på plats.

Herr talman! 1971 blev sorh bekant ett i många avseenden dåligt år för den svenska ekonomin och den svenska arbetsmarknaden. Orsakerna till detta skall jag inte uppehålla mig vid — de är välkända och har dessutom på ett uttömmande sätt redovisats av finansministern i årets finansplan och kommenterats av åtskilliga talare i denna debatt. Låt mig emellertid konstatera — särskilt efter vad herr Levin här har anfört — att resultatet av konjunktursvackan hade blivit betydligt besvärligare, om vi inte hade haft ett starkt samhälle med hög beredskap och haft en regering som var beredd att ta krafttag och sätta in selektiva motåtgärder mot den sviktande konjunkturen. Sedan förra våren har man som bekant satsat ca 7 miljarder kronor av samhälleliga medel för att råda bot på den stigande arbetslösheten, och vi kan i dag också konstatera att dessa åtgärder börjar ge effekt. Därför är det litet underligt när herr Levin gör sig lustig över det och talar om att ”kaptenen är nykter i dag”. Jag föreställer mig att herr Levin också är nykter i dag, men jag ifrågasätter, om han ändå inte lider av baksmälla när han talar om att regeringen och socialdemokratin skulle ha försökt förgylla och förenkla den situation vi haft på den svenska arbetsmarknaden. Det rimmar mycket illa med den bakgrund som jag här pekat på, nämligen att man sedan i våras har satsat 7 miljarder kronor av samhälleliga medel för att råda bot på den situation vi har haft på arbetsmarknaden. Uppenbart är emellertid att både samhället som helhet och, främst, löntagarna som grupp betraktade har gjort betydande förluster på den konjunkturnedgång som vi upplevt den senaste tiden. Arbetslösheten har varit drygt 1 procent högre än normalt bland fackförbundens a-kasseförsäkrade medlemmar. Dessutom har nya grupper av arbetssökande, främst kvinnor och ungdomar, som sökt sig ut på arbetsmarknaden, inte i önskvärd grad kunnat beredas arbete. Detta har naturligtvis inneburit förluster såväl för fackförbunden som kollektiv som för de enskilda medlemmarna i fackförbunden.

Men, herr talman, när man nu tar del av vissa storföretags och av bankernas årsredovisningar för det i övrigt dåliga året 1971, finner man — kanske i viss mån till sin förvåning — att inom denna sektor har tydligen inte några förluster gjorts. Tvärtom tycks 1971 ha gått med en betydande vinst. Sålunda redovisar bankerna en preliminär vinst förra året på 400 miljoner kronor. I vissa banker har resultatet förbättrats med upp till 70 procent i förhållande till föregående år. Ser man på ett av landets största industriföretag, nämligen Volvokoncernen, finner man att detta förbättrat sitt resultat och redovisar en vinst för 1971 på närmare 100 miljoner. En rad andra börsnoterade företag redovisar också resultatmässigt en mycket god utveckling. Å andra sidan — det skall i ärlighetens namn sägas till både herr Levin och herr Hovhammar — har många bland de små och medelstora företagen haft betydande svårigheter. Konkurser och nedläggningar har som bekant duggat tätt inom denna sektor. Men för de människor som haft aktier i börsnoterade företag har 1971 uppenbarligen varit ett ganska gott år. Aktieägarna i landet har alltså inte förlorat på den rådande lågkonjunkturen utan kan tvärtom glädja sig åt oförändrade och i många fall höjda utdelningar på det satsade kapitalet. Slutsatsen bli alltså att samtidigt som samhället och stora löntagargrupper förlorat på det senaste årets nedgång i konjunkturen tyder hittills kända fakta på att aktieägarna är en kategori som inte förlorat utan tvärtom i många fall gjort goda vinster i en konjunktur, då man i övrigt haft betydande svårigheter i den svenska ekonomin och på den svenska arbetsmarknaden. Vi har ett blandekonomiskt system, och jag har ingen patentlösning på hur man skall komma till rätta med sådana här företeelser, men att förhållandena skulle vara helt tillfredsställande kan jag för min del inte säga. Det förhållandet att de arbetsfria inkomster, som aktieutdelningarna ändå är, i en lågkonjunktur skall tendera till att vara säkrare än inkomster av arbete är enligt mitt sätt att se föga tillfredsställande. I det här sammanhanget kommer jag osökt in på den fråga som förre finansministern Ernst Wigforss för en tid sedan tog upp på en konferens i Malmö och som han senare utvecklat i vissa tidskrifter.

Man behöver, herr talman, inte bli förvånad om många löntagare — särskilt de som drabbats av arbetslöshet det senaste året — i dag reser sådana frågor, när de ser att resultatet för vissa storföretag ändå har blivit så gott under det i övrigt dåliga året 1971. Hur fördelningsfrågorna om avkastningen på kapital och arbete i framtiden skall lösas är ett problem som måste ägnas betydligt större uppmärksamhet än hittills. Säkert ligger en del av lösningen på problemet om samhällets och löntagarnas ökade inflytande inom företagen i det förslag som LO har presenterat, som statsministern i går berörde och som herr Hagnell har tagit upp i dag, nämligen att i framtiden AP-fondsmedel får användas för aktieköp i våra svenska företag.

Herr talman!

Och nog finns det skäl för och bakgrund till resignation inför både investeringspolitikens och för övrigt hela den ekonomiska politikens utveckling. Under flera år har regeringen med allt större eftertryck framhållit, att ett primärt mål för den ekonomiska politiken måste vara balans i utrikesbetalningarna. Enligt 1970 års långtidsutredning måste för att detta mål skall kunna uppnås en förutsättning vara att vi får ett överskott i handelsbalansen på 2 å 3 miljarder kronor. För 1971 redovisas visserligen ett handelsbalansöverskott på nära 2 miljarder, men detta faktum kan tyvärr inte inge några förhoppningar om att utrikesbalansproblemet på längre sikt är på väg att lösas. Det gynnsamma utfallet 1971 är praktiskt taget helt avhängigt av den starka omsvängningen i lagerinvesteringarna och den svaga konsumtionsefterfrågan. Vad som är relevant i sammanhanget är att den önskvärda förbättringen i utrikes betalningarna förutsätter en betydande höjning av industriinvesteringarna. 1965 års långtidsutredning ansåg att dessa investeringar måste öka med minst 7 procent per år medan 1970 års långtidsutredning minskade ned denna ambition med en halv procent eller till 6,5 procent. Den verklighet som sistnämnda siffra — förutsättningen för ett nödvändigt handelsbalansöverskott om 2—3 miljarder kronor — skall inpassas i är föga lovande. 1961—1968 steg industrins investeringsvolym nämligen med bara 1,3 procent per år och under tiden 1969—1971 ca 5 procent per år. Verkligheten, som enligt statsminister Palme är den socialdemokratiska regeringens svåraste motståndare, är sannerligen för svår och tycks bara bli svårare ju mer den får utveckla sig. De krav som verkligheten ställer och som måste uppfyllas om vårt land skall kunna räkna med förmånen av stadigt framåtskridande mot ökad välfärd är emellertid uppenbara. Ett krav — ett av de fundamentala — är utvecklandet av ett effektivt näringsliv. För att så skall kunna ske måste ytterligare ett fundamentalt krav uppfyllas. Inför de ökande påfrestningar som samtid och framtid utsätter såväl samhället som näringslivet för måste en i reala termer utarbetad näringspolitik utformas och fastställas. Denna uppgift blir uppenbarligen en av de stora politiska uppgifterna under 1970-talet, och centerpartiet lämnar inför årets riksdag sitt bidrag till denna uppgifts lösande genom en utförlig partimotion i frågan. Jag skall här, herr talman, något uppehålla mig vid de centrala punkterna i vårt näringspolitiska program. Till en början finns det anledning betona att den allt starkare insikten om det trängande behovet av ett konkret program för en aktiv näringspolitik måste ses mot bakgrunden av regeringspartiets misslyckande eller underlåtenhetssynder i detta stycke. Som jag hade anledning påpeka i en ekonomisk debatt under fjolårets riksdag talade socialdemokraterna för några år sedan delvis mycket yvigt om sin kommande stora satsning på näringspolitiken, en satsning som nära nog skulle komma att revolutionera både samhälle och näringsliv. Men när alla ymniga ordsvall hade stillnat och alla stencilpapper med näringspolitiska resolutioner på partikongress och rådslagsmöten singlat till golvet eller ner i portföljerna finns icke mycket kvar. Rent konkret förefaller endast två ting ha utkristalliserats ur den socialdemokratiska storsatsningen på näringspolitiken som aviserades för ungefär fyra år sedan, och det är Investeringsbanken och Statsföretag AB. Många tycker att detta är ungefär som berget som födde en råtta. Och måhända det. Men dessa bägge företag — vart och ett förträffliga, för sig rätt skötta — är typiska eller symboliska för regeringspartiets sätt att tackla näringspolitiken, ett sätt som vi från centern menar är alltför ensidigt och perspektivlöst. Regeringens näringspolitik har varit förvånansvärt orkeslös, och den enda klara linje som kunnat urskiljas i den har varit en strävan att öka det statliga företagandets volym. Samtidigt har den som vi menar kraftiga och erforderliga stimulansen av privat och kooperativ företagsamhet med smärre undantag uteblivit. Den privata och kooperativa företagsamheten svarar ändock för c:a 95 procent av näringslivets omslutning och borde sålunda inta en central plats i all genomtänkt och konsekvent näringspolitik. Inom centern motsätter vi oss ingalunda statligt företagande, vilket bör göras så effektivt som möjligt, och vi kan även tänka oss en utvidgning av detta företagande utifrån vissa utgångspunkter, men i så fall bör en näringspolitisk motivering lämnas, i synnerhet om samhällsresurser härigenom undandras den privata och kooperativa företagsamheten. Så har emellertid icke skett och en motivredovisning bör snarast möjligt komma från regeringspartiet. En aktiv näringspolitik, väl genomtänkt och konkret utformad, får som en av sina huvuduppgifter att hos företagen på alla nivåer och i alla former inprägla och levandegöra allt företagandes stora samhällsansvar. Detta tema, som innefattar en mängd förutsättningar för den av alla eftersträvande välfärden, sådant som jämlikhet och trygghet, full sysselsättning, regional balans osv., kan jag på grund av tidsnöd icke utveckla i detalj. Jag skall bara helt kort uppehålla mig vid ett av de väsentligaste elementen i företagens samhällsansvar — miljöaspekten, komprimerad i kravet på en god arbetsmiljö. Vad först arbetsmiljön angår är en god sådan en förutsättning för arbetstillfredsställelse och därmed för den psykiska hälsan. Det klagas i dag från många håll på att svensk ungdom i ökande utsträckning vägrar att ta industrijobb, och som orsak anges bekvämlighet, vällevnad m.m. Orsaken torde vara en helt annan och mycket mera djuplodande. För det första måste kroppsarbetet, som centerledaren med sådant eftertryck hävdat, nå en helt annan uppskattning och, för att använda ett förkättrat uttryck, få en mycket bättre social status. Dessutom måste arbetsplatsmiljön förändras och förbättras, något som är en av förutsättningarna för en förhöjd status. Härvidlag har många svenska industriföretag, icke minst bland storindustrin — det måste erkännas — en lång väg kvar till målet. Det gäller naturligtvis icke bara rent fysiska förbättringar som bättre ljus i arbetslokalerna, ändamålsenliga lunchoch omklädnadsrum etc. utan även frågan om ett meningsfullt personligt inflytande på den egna arbetsmiljön. Denna frågas lösande förutsätter en positiv inställning från företagarnas sida till en utvecklad arbetsdemokrati. En näringspolitik som stimulerar och uppmuntrar företagen att uppfylla denna målsättning är därför icke bara önskvärd utan nödvändig om välfärdssträvandena över huvud taget skall ha någon mening. Det andra fundamentet i miljökomplexet är kravet på en god omgivningsmiljö, och i detta stycke är något liknande en global väckelse på gång. När det gäller att reparera och återställa den miljö som vi alla, individer, företag och nationer, varit med om att i stigande takt destruera har, enligt den primitiva driften hos människan att alltid framleta syndabockar att avlasta sin egen skuld på, en debatt om skuldbördans placering utbrutit. Som så ofta är fallet utmålas — särskilt från de kretsar som i företagande a priori ser en suspekt hantering — företagarna som skurkarna i dramat. Detta är ett rent anakronistiskt grepp och ungefär lika meningsfullt som t.ex. att framställa gamla tiders kirurger som brutala sadister, därför att de tillfogade sina patienter svår smärta vid sin yrkesutövning. När huvudparten av våra företags fasta anläggningar byggdes och installerades hade miljöaspekterna ännu icke observerats, och få människor var på det klara med att företagens verksamhet kunde få farliga verkningar på omgivningsmiljön. Anklagelser mot företagen för miljöförstöring i det förflutna är därför utan mening. Mera berättigande kan kritik mot företagen ha om de icke inrättar sig efter den nya situationen, där verkningarna av miljöförstörande verksamhet är uppenbara för en och var. En aktiv miljöpolitik kan även när det gäller omgivningsmiljön bli ett stöd och en stimulans för företagen att göra kraftfulla insatser icke minst när det gäller att reparera gångna tiders försummelser. Att ekonomiskt klara detta och samtidigt garantera framtidens rena miljö är emellertid ur ekonomisk synpunkt en sådan jättesatsning att företagen icke orkar med alltsammans själva utan måste biträdas av samhälleliga satsningar, vilka får preciseras och sammanvägas mot andra intressen i programmet för en aktiv näringspolitik. Denna sammanvägning är en av de väsentligaste och viktigaste punkterna i ett sådant program.

utan också kostnaden för förbrukade resurser i form av använd energi osv. Jag vill därför ansluta mig till en idé som något diskuterats under senare tid och senast i konkret form framförts i vår största morgontidning. Idén innebär att ett naturresursorgan av permanent art inrättas med uppgift att göra upp naturresursbudgeter för olika produkter. På detta sätt skulle samhälle och företag och andra intresserade få en något så när riktig bild av vad olika produkter kostar i energiförbrukning vid tillverkningen, i råvaruoch kemikalieförbrukning och i förorening av vatten och luft vid produktens användning. Även kostnaderna för produktens destruktion, både direkta och indirekta, skulle framkalkyleras. Jag anser att detta icke bara är en luftig idé, lämpad som diskussionsunderlag vid naturvårdsseminarier, utan ett allvarligt och framåtsyftande förslag som borde realiseras med det snaraste. Gunnar Sträng skriver avslutningsvis i årets finansplan följande: ”Vår nation har tillräckligt med kunskap, yrkesskicklighet, arbetsvilja och tro på framtiden för att vi skall ha alla utsikter att försvara vår plats som en av världens högst utvecklade nationer.” Herr Strängs höga uppskattning av vårt folks kunskaper, yrkesskicklighet och arbetsvilja delas av oss alla. Vad gäller tron på framtiden är det däremot dess värre sämre beställt med massuppslutningen. Icke minst inom företagarvärlden och särskilt bland de mindre företagen finns i dag ett alltför stort missmod inför den framtida utvecklingen, ett missmod som verkar dämpande, ja ibland förlamande på fantasi och initiativkraft. Flera faktorer har bidragit till denna negativa utveckling, men regeringspartiet har en dryg anpart häri genom att ha odlat eller i varje fall icke ha motarbetat föreställningen att det måste råda ett partseller snarare ett motpartsförhållande mellan samhället och näringslivet och att företagarna och löntagarna i fråga om de fundamentala samhällsvärderingarna alltid måste inta en motsatsställning. Det skall dock icke fördöljas att det också i vissa kretsar inom näringslivet odlas primitiva idéer om att det måste finnas en väsenskillnad mellan samhällets och näringslivets grundvärderingar. Från centerns sida kan vi icke godta en politik som bygger på sådana resonemang, som på lång sikt måste hämma välfärdsutvecklingen, och vi kräver bl.a. av denna anledning fastläggandet av en näringspolitik där ett aktivt samarbete mellan samhälle och näringsliv och mellan företagare och löntagare ges en central plats, Härvid kommer ett väl organiserat samarbete mellan företagen och en ständigt utvecklad arbetsdemokrati i förgrunden. Herr talman! Som så många gånger påvisats både från denna talarstol och annorstädes spelar de mindre företagen en väsentlig roll för samhällsekonomin. Det är inte bara så att dessa företag bl.a. svarar för drygt hälften av industrins sysselsättning, ofta som idétändare utgör ett dynamiskt inslag i näringslivet och fungerar som ett smidigt instrument för den mer än någonsin nödvändiga regionalpolitiken. De har också en icke alltid beaktad social roll som ”sysselsättningsbuffertar” i tider av lågkonjunktur, särskilt i sysselsättningssvaga regioner. Det måste därför vara en central strävan i ett samhälle av vår struktur att ge de mindre företagen samma utvecklingsoch konkurrensmöjligheter som storföretagen. Beträffande detaljerna i ett program som skall förverkliga denna strävan återkommer jag i ett annat sammanhang. Jag vill emellertid redan nu framhålla att förefintliga diskrimineringar av småföretagen, t.ex. i beskattningsavseende, måste undanröjas liksom även att den för dessa företag livsviktiga kredittillförseln måste ordnas på ett mera stabilt och framför allt rättvist sätt än nu. Det får inte vara på det sättet att kreditrestriktioner, som tydligen måste sättas in som konjunkturpolitiskt medel med allt tätare intervaller, skall tillåtas få så förödande verkningar på de mindre företagen — framför allt på deras investeringsförmåga — som vi gång på gång upplevt. Någon form av kreditprioritering för dessa företag måste införas för att neutralisera kreditrestriktionernas rent destruktiva verkningar. Ett verksamt medel för att ge småföretagen och framför allt dem som nystartas bättre och säkrare utvecklingsmöjligheter — de senare helt nödvändiga för vitaliteten och förnyelsen i vårt näringsliv — vore införandet av ett investeringsbidrag som kunde utgå efter vissa strama förutsättningar. Förslag härom har framlagts motionsvägen. I den aktiva näringspolitik som vi eftersträvar måste strukturpolitiken på grund av bl.a. den internationella konkurrensen få en central plats. Strukturomvandlingen av näringslivet får emellertid icke forceras på det sätt som hittills varit regeringspolitikens signum. Denna forcering, som särskilt hårt drabbat den s.k. hemmamarknadsindustrin, har fått allvarliga negativa följder inte minst för ansträngningarna att bringa balans i utrikesbetalningarna och måste bromsas upp. Det framtvingade nedläggandet av utvecklingsbara företag är, för att citera ett gammalt ordstäv, värre än ett brott; det är en dumhet. Olika medel måste sättas in för att stävja denna utveckling och härvidlag kan det i finansplanen signalerade systemet med strukturgarantilån bli av intresse. Men jag måste starkt varna för en alltför ensidig användning av dessa tillämnade lån. De måste kunna få utnyttjas även för andra ändamål än för fusioner av företag. Det tycks inom regeringspartiet ha insmugit sig en egendomligt doktrinär föreställning att sammanslagning av företag är något slags universalmedel mot strukturomställningens negativa följder, vilket långt ifrån är fallet. En sådan inställning leder lätt till en felaktig resursanvändning. Ett dynamiskt företag med framtidsmöjligheter och med stora kreditbehov kan i stället för att satsa på en egen expansion, t.ex. på exportmarknaden, lockas in på en fusion med ett mindre utvecklingsbart företag därför att strukturgarantilån lämnas endast för fusioner. En sådan snäv användning av ett medel som kan bli ett verksamt instrument mot företagsnedläggelser kan omöjligen vara rationell, och jag hoppas därför att så heller inte blir fallet. Jag påvisade inledningsvis att alla är överens om att ett återställande av balansen i utrikesbetalningarna måste vara ett primärt mål för den ekonomiska politiken. Jag har här sökt visa att en aktiv näringspolitik, fastställd i ett övergripande handlingsprogram på det sätt centern föreslår, måste till om detta primära mål skall kunna uppnås. Jag vill sluta med att uttrycka förhoppningen att på samma sätt som skett i fråga om t.ex. lokaliseringspolitiken, jordbrukspolitiken och arbetsmarknadspolitiken samförstånd över partilinjerna skall kunna uppnås åtminstone beträffande grundelementen i en aktiv näringspolitik.

Herr talman! I likhet med några andra talare förutser jag vissa svårigheter att hålla tiden i dag, och jag ber därför om talmannens överseende om jag inte helt håller mig inom den angivna tidsmarginalen. Vid det här laget är innehållet i försvarsutredningens betänkande känt. Det har varit känt i snart en månads tid. Anledningen är därför inte särskilt stor att nu ta upp en debatt. Vi får tillfälle att återkomma när regeringen i den kommande försvarspropositionen redovisar sina ställningstaganden till utredningens bedömning av det utrikespolitiska läget, säkerhetspolitiken och förslagen om inriktning och ekonomisk nivå för planeringen av totalförsvaret. När försvarsfrågan likväl förs fram i årets allmänpolitiska riksdagsdebatt vill jag gärna knyta några reflexioner till den diskussion som förts, främst i pressen, under de senaste veckorna. Jag vill också passa på att rätta till några missförstånd och överdrifter i tolkningarna av utredningens uttalanden och förslag. Av kommentarerna till de meningsskiljaktigheter som förelegat i fråga om inriktningen av försvarsplaneringen, särskilt då det militära försvarets sammansättning och omfattning, får man ibland intrycket att uppfattningarna mellan ledamöterna gått helt isär. Så är inte fallet. Jag vill understryka det. I många frågor är man överens. Det förhåller sig vidare så att skillnaden mellan de olika rekommendationerna i utredningen som återfinnes i betänkandet endast ger begränsad effekt under de närmast framförliggande åren. Några drastiska ändringar av krigsmakten är det inte fråga om. Ingen har förordat avrustning. Däremot innebär i vart fall majoritetens förslag, jämfört med nuläget, i reala termer en begränsning av utgiftsnivån för försvarsplaneringen under den närmaste programperioden. Det är mera osäkert om detta också kan sägas om den reservation som herrar Wedén och Gustafsson i Stenkyrka står bakom. Jag har för egen del svårt att se hur de strukturer för krigsmakten som rätt detaljerat beskrivs där kan få rum inom det angivna kostnadsintervallet. Jag vill gärna ge professor Andrén i försvarets forskningsanstalt rätt i den karakteristik av utredningen som han gav vid en konferens häromdagen. Enligt referat i pressen framhöll han på det bestämdaste att det inte rör sig om någon avrustning. Han menade emellertid att om den av utredningen föreslagna planeringsnivån bibehölls en längre tid efter programperiodens utgång skulle det leda till en viss nedrustning. Det har emellertid inte föreslagits av utredningen. Frågan är öppen. Avgörande för var planeringsnivån utgiftsmässigt skall ligga blir dels det utrikespolitiska läget, dels de resurser som varje år i samband med budgetbehandlingen kan avdelas till försvaret. Jag vill också erinra om att den 1S5-åriga perspektivplanen skall ses över vart fjärde, möjligen vart femte år och i belysning av erfarenheter och metodutveckling kanske också revideras. Det framhålles uttryckligen i betänkandet. Till frågan om den ekonomiska planeringsnivån skall jag komma tillbaka i slutet av mitt anförande. Låt mig bara understryka att enighet föreligger på många väsentliga punkter. Det gäller i huvudsak redan de utrikespolitiska bedömningarna. Utredningen menar att vi även i fortsättningen kommer att leva i en bipolär värld, där bilden alltjämt kommer att domineras av terrorbalansen mellan de två supermakterna Sovjetunionen och USA. Även framgent kommer enligt försvarsutredningen de två huvudmotståndarna trots möjligen växande intressemotsättningar inom många områden att inrikta ansträngningarna på att undvika en direktkonfrontation som skulle kunna göra slut på freden och utlösa ett kärnvapenkrig. Utredningen utesluter inte att utvecklingen kan medföra att nya supermakter kan börja framträda och komplicera bilden. Man räknar emellertid inte på allvar med att världsläget kommer att undergå någon drastisk förändring under den framförliggande 15-årsperiod som perspektivplanen omfattar. Metoderna för den fredliga samlevnaden mellan de två stormaktsblocken kommer troligen att förbättras också i fortsättningen på grundval av gångna erfarenheter. Det är såvitt jag kunnat se en enstämmig uppfattning inom utredningen. Det har också rått enighet om att Norden inte har något egenvärde för supermakterna. Mot ett massivt angrepp från en stormakt skulle vårt försvar komma till korta. Vi har dess bättre ingen anledning att på allvar frukta något sådant. Inför en förestående öppen konflikt mellan stormaktsblocken kan däremot det nordiska territoriet vara av intresse som ett led i strävandena att flytta fram positionerna eller hindra motståndarna från att göra det. Detta resonemang bildar utgångspunkten för det angreppsfall utredningen redovisat och som tjänar som styrinstrument i försvarsplaneringen. Att krigsriskerna inte försvunnit även om de tonats ned är alla i utredningen också ense om. Vi konstaterar att förutsättningarna för betryggande kollektiv säkerhet inom ramen för en universell och internationell organisation och rättsordning alltjämt är avlägsna. Slutsatsen, som utredningen i sin helhet står bakom, blir då att varje nation i sista hand själv måste ta ansvaret för sin säkerhet. I sina analyser av nulägets olika utvecklingstrender har försvarsutredningen fäst stort avseende vid de tecken på avspänning som framträtt särskilt starkt under de senaste åren. Vissa framsteg, låt vara begränsade, har gjorts i nedrustningssträvandena inom FN:s ram. Man kan hänvisa till provstoppsavtalet, icke-spridningsavtalet, avtalen om havsbottnen och rymden samt den ökade anslutningen till konventionen om förbud mot biologiska och kemiska krigsmedel. SALT-förhandlingarna mellan de två supermakterna hör också till bilden i detta sammanhang. Särskilt glädjande är fredssträvandena i Europa. Närmandet mellan öst och väst har medfört att Berlinoch Tysklandsfrågan förts närmare lösningen. Dödläget har i varje fall tills vidare brutits och en normalisering av förhållandet mellan Östoch Västeuropa ligger inom räckhåll. Intresset för en europeisk säkerhetskonferens har också ökat. Det är mot denna bakgrund som försvarsutredningen bedömt riskerna för krig i vår omvärld som mindre än tidigare. Helt samstämmiga är inte ledamöterna härvidlag — det finns nyanser i uppfattningarna. Herr Hernelius menar att den bild som utredningen har tecknat av framtiden är för optimistisk och knappast kan tas som utgångspunkt för att minska försvarsansträngningarna. Herr Wedén efterlyser vissa kompletteringar; i ett särskilt yttrande pekar han på att begreppet fredlig samlevnad tolkas på annat sätt i öst än i väst, och det ger enligt hans mening anledning att tala försiktigt om avspänningen. Om den grundläggande utrikesoch säkerhetspolitiska bedömningen råder dock full enighet. Neutralitetspolitiken med alliansfrihet i fred vill alla hålla fast vid. Alla är också överens om att vi skall ha ett försvar som verkar krigsavhållande och fredsbevarande. Jag instämmer gärna i vad herr Antonsson framhöll i sitt debattinlägg i går. Det är en styrka för Sverige att det visar sig att utrymmet för meningsskiljaktigheter mellan de demokratiska politiska partierna i riksdagen om vår säkerhetspolitik är mycket snävt. Syftet med försvarspolitiken bör enligt utredningen främst vara att försvaret vid en konflikt i Europa skall ha en sådan styrka och sammansättning att ett angrepp mot vårt land inte kan bedömas som lönsamt för någon. Det är egentligen ingen nyhet, det har sagts förut. Om Sverige likväl angrips skall hela landet kunna försvaras. Det militära försvaret skall i det längsta förhindra att angriparen får fast fot på svensk mark. I varje del av landet skall kunna bjudas segt motstånd, om så erfordras även i det fria krigets form. Varken gerillakrig eller civilmotstånd kan ersätta det militära försvaret, om vår neutralitetspolitik skall uppfattas som trovärdig och tas på allvar i utlandet. Ingetdera kan utgöra alternativ — däremot i vissa situationer möjligen komplement — till det reguljära försvaret. I den här uppräkningen av punkter som utredningen enats om vill jag vidare nämna principerna liksom metoderna för planeringssystemet. Det har godtagits av alla. Eftersom alla menat att totalförsvaret är en hela folkets angelägenhet, vill utredningen bibehålla värnplikten som grund för rekryteringen till det militära försvaret. Kategoriklyvning — dvs. att endast en del av årsklasserna inkallas till värnpliktstjänstgöring — avvisas bestämt. Däremot kan vissa av utredningens ledamöter tänka sig en avkortning av utbildningstiden. Jag skall emellertid inte uppehålla mig vid de här frågorna, eftersom jag vet att herr Gustavsson i Eskilstuna kommer att belysa dem i sitt anförande. Som jag redan påpekat har utredningen inte kunnat samla sig kring ett gemensamt förslag i fråga om det militära försvarets sammansättning, uppbyggnad och omfattning. Tre olika ståndpunkter redovisas. De skiljer sig från varandra i fråga om strukturer för krigsmakten och den ekonomiska nivå som skall ligga till grund för försvarets planeringsverksamhet under den framförliggande femåriga programperioden. Vi som företrätt utredningens socialdemokratiska majoritet har utgått från att vi har ett starkt försvar i dagens läge. Militärledningen erkänner det oförbehållsamt. Vi lägger också ned mera pengar på försvaret än de flesta andra länder. Det gäller även de nationer som står obundna av stormakterna. Det finns tre, möjligen fyra länder i världen som i förhållande till folkmängden uppvisar högre försvarskostnader än vi. Med en betydande oro har vi observerat att dessa kostnader tenderar att stiga, delvis sammanhängande med kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel. Kostnaderna för t.ex. stridsvagnar, fartyg och flygplan har på grund av tekniska förbättringar stigit väsentligt snabbare än den allmänna prisut vecklingen. Det finns exempel på vapensystem som år 1970 är sex till sju gånger dyrare än 1955. Vi har ställt oss frågan: Finns det några möjligheter att förhindra eller i varje fall begränsa stegringen av försvarsutgifterna? Härtill kommer ju också att de samhällsekonomiska framtidsperspektiven framtvingar en stark återhållsamhet, inte minst på den offentliga sektorn, under de närmaste åren. Konkurrensen om resurserna hårdnar. Vi vet ju att Sverige inte är det enda landet i världen som brottas med problemet stigande försvarskostnader. Det gör alla nationer. Av en rapport 1971 från en av FN:s generalsekreterare utsedd expertgrupp kan utläsas att militärutgifterna efter en tioårig stegring flackat ut och under de senaste åren t.o.m. gått något tillbaka. Särskilt gäller det den ländergrupp som har de största militärutgifterna nämligen USA, Sovjet, Kina, Frankrike, Storbritannien och Västtyskland. Man bör också observera att oförändrade försvarsutgifter i fast penningvärde med hänsyn till den militärtekniska utvecklingen de facto innebär en nedskärning av de militära resurserna. Det betyder att vissa program och planer, bl.a. för materielanskaffningen, inte fullföljs, åtminstone i den takt man hållit tidigare. För att hindra en stegring och om möjligt åstadkomma en begränsning av försvarsutgifterna i fast penningvärde har utredningens majoritet föreslagit vissa förändringar i försvarets sammansättning och uppbyggnad. Tiden medger inte att jag nu närmare går in på de av oss föreslagna försvarsstrukturerna. Avvägningen medför emellertid att ett större antal tekniskt mindre högtstående vapensystem ibland hellre anskaffas än ett fåtal tekniskt mycket avancerade. Den prioriteringen får man göra. I denna bemärkelse satsar man på kvantitet framför kvalitet. Enligt vår mening bör även med denna princip det militära försvaret kunna byggas upp för att i allt väsentligt vara balanserat och möjliggöra djupförsvar med kraftsamling till gräns och kust. Avvägningen måste på sikt medföra att uthållighet ges företräde framför initialstyrka, om man tvingas välja. En annan konsekvens blir att man satsar mindre på fjärrstridsförband, på ubåtar, attackflyg och större övervattensfartyg. Vårt förslag skall uppfattas som bestämda riktlinjer för planeringen av försvarets framtida utformning. Det är däremot inte avsett att vara ett detaljerat och preciserat program för sammansättningen av det militära försvaret. Vi har inte ansett det vara utredningens uppgift att framlägga ett dylikt program; något underlag härför har ju heller inte förelegat. Utredningens majoritet erkänner att de föreslagna riktlinjerna kan betyda en viss begränsning av försvarets operativa styrka i ett kortare perspektiv. De risker som är förknippade med detta är vi emellertid beredda att ta med hänsyn till läget i omvärlden och den säkerhetspolitiska bedömning som utredningen själv gjort. Vi har funnit att vårt förslag om det militära försvarets uppbyggnad kan förverkligas inom en kostnadsram som ligger något över den horisontella M 1-nivån och icke överstiger halva avståndet mellan M 2 och M 3 i överbefälhavarens programplaner. I anslutning till det utgiftsbelopp som fastställs bör också planeringsnivån under programperioden anges. Mot utredningens förslag har i debatten invänts att handlingsfriheten skulle bli kraftigt beskuren i framtiden. Det är ovedersägligt att handlingsfriheten blir större ju högre försvarsutgifter man är beredd att acceptera — det är egentligen en självklarhet. Men det lär knappast heller kunna bestridas att det här som på alla andra områden är betydligt lättare och går snabbare att anpassa verksamheten till ökade anslagsbelopp och resurstilldelningar än till minskade. Det är just därför som rätt litet av de kostnadsbesparande effekterna kommer att materialiseras under de närmaste åren. Slutligen, herr talman, vill jag understryka en sak. Jag finner det utomordentligt väsentligt att den ekonomiska planeringsnivån för försvarets framtida inriktning så nära som möjligt ansluter sig till den utgiftsram som statsmakterna beslutar. Överstiger den ekonomiska nivå, på vilken planeringen sker de faktiska anslagen, väcker det falska förhoppningar hos myndigheterna. Man skjuter svåra ställningstaganden framför sig i förhoppningen att de aktuella anslagen skall höjas ganska snart och att därför annars besvärliga besparingsåtgärder inte skall behöva vidtas. Vi har nog ganska lätt att finna exempel på många grusade förhoppningar i vad som skett efter 1968 års försvarsbeslut i det här hänseendet. Det är också mycket av detta som ligger bakom talet om urholkningen av försvaret. Man har inte fått vad man räknat med i planerna. För att man skall få rätsida på det och få en rimlig ordning i framtiden måste planeringsnivå och utgiftsramar överensstämma med varandra — inte nödvändigtvis varje budgetår men i varje fall under en femårsperiod. Det vill jag till sist starkt understryka.

Herr talman!

En nedrustning skulle skapa en farlig osäkerhet om våra politiska avsikter.” Statsministern talade i går om ”ett förhållandevis starkt försvar” men det tror jag mer var en glidning i hastigheten och inte så allvarligt menat i sammanhanget. Men trots dessa deklarationer i princip innebär majoritetsförslaget i försvarsutredningen en fortsatt kraftig urholkning. Jag föredrar det ordet. Herr Lange talade om begränsning, och andra har talat om nedrustning. Och visst är det en nedrustning, som professor Andrén framhöll i söndags, men att jag inte använder det ordet beror närmast på att det lätt kan missuppfattas om det inte närmare preciseras, icke minst i vår nära omgivning, i våra grannländer. Att vi är på flykt från 1968 års målsättning är däremot alldeles uppenbart. Vad motiveras då detta av? Har det stöd i säkerhetspolitiska skäl? Knappast. Redan i somras antyddes i socialdemokratisk press att det väntade förslaget i försvarsfrågan skulle innebära en begränsning, som det sades, av annat än säkerhetspolitiska skäl. Vad man då syftade på var väl närmast samhällsekonomiska synpunkter men kanske också vissa interna partipolitiska överväganden.

Tror man att man på diplomatisk väg skall kunna vinna respekt för vår neutralitet? Syftar man på ett nytt paktsystem? I så fall borde vad som skedde på 1930-talet vara varnande nog. Så sent som 1939 slöt Danmark ett nonagressionsavtal med Tyskland, men det hindrade icke ett 9 april för Danmark. Det militära försvarets möjligheter att avhålla från angrepp är nog även i fortsättningen det viktigaste medlet för att uppfylla vår utrikespolitiska målsättning. Hur står det då till med den avspänning som det så ofta talas om? Ja, herr Lange har rätt i att ingen utredning har bestritt att det finns vissa avspänningstendenser, men om vikten och värdet av dessa tendenser har det rått delade meningar inom utredningen. Först och främst är att märka att det inte ännu är fråga om något borttagande av militära styrkor i Europa. Tvärtom är Europa den dag som är ett härläger som aldrig förut. I det sammanhanget måste jag tyvärr säga att herr Lange citerade uppgifterna om försvarsutgifterna på ett ganska märkligt sätt.

Det är en ren tillfällighet att Sovjetunionen befinner sig i samma ländergrupp i denna statistiska utredning, och Sovjetunionen är ju inte ensam där utan står tillsammans med Kina, Frankrike och Storbritannien. Hela den gruppen svarar för mer än fyra femtedelar av de totala militärutgifterna i världen under 1960-talet. Och anledningen till att denna ländergrupps militärutgifter har gått ned är Förenta staternas minskade kostnader i samband med nedtrappningen av kriget i Vietnam. Det är inte fråga om någon sänkning av Övriga länders militärutgifter. Det finns en tabell på s. 119 som belyser detta och som vittnar om att i varje fall Sovjetunionen inte har sänkt sina militärutgifter. På den punkten var alltså herr Langes citat en smula vilseledande. Men låt mig fortsätta med avspänningen. Att märka är att just nu finns det hos alla engagerade ett intresse av att dämpa oro. Sovjetunionen arbetar på att få till stånd en säkerhetskonferens, uppenbarligen med det främsta syftet att slå vakt om status quo i Europa. Förenta staterna tvingas av ekonomiska och andra skäl att dra hem trupper inte bara från Asien utan även från Europa. Västtyskland vill ge mänskligare villkor åt de landsmän som finns utanför den västtyska förbundsrepubliken, alltså i Östtyskland, i Berlin och även i Polen. Och NATO-staterna i övrigt är ganska ovilliga att ta på sig de kostnader som en amerikansk nedskärning av eller kanske helt borttagande av styrkorna i Europa kommer att medföra. Men hur länge kommer dessa tendenser att vara hållfasta? Utanför Europa möter vi oroskällor inte bara i Mellersta Östern utan också i stora delar av Asien. Tron på att tillkomsten av Bangladesh skulle medföra en fredens period i detta hårt drabbade område är väl ganska fåvitsk, och redan dagens telegram visar att nya källor till dödande har uppstått. Den globala upprustningen fortsätter. I Indiska oceanen har Sovjetunionen rustat upp sina marina krafter och har också genom kriget Pakistan—Indien uppenbarligen lyckats förvärva vissa hamnmöjligheter. För vårt eget vidkommande kan vi notera den militära aktiviteten i norr, som har diskuterats så mycket i norska stortinget men knappast i Sveriges riksdag. Vi möter även där en kraftig sovjetisk upprustning och en stark vilja från NATO-staterna att vara med och bevaka sina intressen. I Östersjön har vi oss väl bekant hurusom stormakternas spaning och övervakning av rörelser pågår, och vi vet också att utrustningen av för transporter lämpade farkoster i luften och till sjöss är påfallande. Men den största risken för vårt vidkommande ligger naturligtvis i en ändring av balanssituationen i Europa, och en sådan är ju tänkbar om de konventionella styrkorna på västsidan minskas. Det är något som vållar huvudvärk hos många strateger i dessa dagar. Jag såg att utrikesminister Wickman i ett uttalande häromdagen förklarat att för de närmaste upp till 20 åren måste vi räkna med två mot varandra stående maktblock i Europa. Jag tror att man skall vara försiktig med profetior av denna tidsmässiga karaktär. Allting i världen kan förändras, sade Stalin vid ett bekant tillfälle under de finsk-sovjetiska förhandlingarna 1939, då Stalin-Hitlerpakten nyligen var ingången, och han fick ju rätt. Nu säger någon att alla som vill ha ett starkt försvar anlägger pliktskyldigast en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Andra som vill reducera försvarsutgifterna är så att säga lika säkert optimistiska. Ja, det ligger väl något i detta. Jag skall inte fästa uppmärksamheten på det beklagliga faktum att pessimisterna oftast har fått rätt, både före det första världskriget, före det andra världskriget och några år efter vapenstilleståndet 1945. Det utgör ju i och för sig ingen garanti för att pessimisterna får rätt även 1980 eller rörande utvecklingen under 1980-talet. Men vad jag däremot vill fästa uppmärksamheten på är att de s.k. pessimisterna i detta sammanhang, de som bedömer utvecklingen mindre i rosenrött, naturligtvis är lika angelägna som alla andra att vi inte får onödigt stora militärutgifter. Även dessa meningsriktningar har ju många som klappar på deras dörr med anspråk på samhällsekonomin, med anspråk på de allmänna resurserna, och det utgör i och för sig en anledning till återhållsamhet för dessa. Skillnaden ligger väsentligen i bedömandet av risktagandet. Där menar den meningsriktning som jag tillhör att försvarsutredningens majoritetsförslag innebär ett alltför stort risktagande. Det framkommer inte enbart i fråga om de direkta siffror som antyds — utredningen hade ju inte som uppgift att framlägga något detaljerat förslag om kostnaderna. Det ligger inte minst i det faktum att dessa siffror endast täcker en del av verkligheten, eftersom förekomsten av ett s.k. nettoprisindex har gjort siffermaterialet delvis fiktivt. Genom detta nettoprisindex har försvaret icke erhållit kompensation för löneoch prisstegringar i tillräcklig utsträckning, och det har uppstått en obalans. Jag skulle vilja ifrågasätta om det på något annat område i statsförvaltningen finns ett sådant förhållande som att en i ett arbetsavtal fastställd löneförbättring automatiskt som när det gäller försvaret, om icke kompensation ges, skall medföra inskränkningar i verksamheten. Så torde inte vara fallet inom exempelvis statistiska centralbyrån eller skolöverstyrelsen. Jag skulle vilja som första punkt föreslå att man, när man går till att bedöma de verkliga utgifterna i framtiden, först söker städa i denna avdelning av försvaret, söker få fram vad som är underlåten kompensation och icke, och mot den bakgrunden samlar sig till överväganden om den nya försvarsbudgetens storlek och innebörd. Herr talman! Stabiliteten i Norden har med rätta prisats, och samtliga i försvarsutredningen — det har herr Lange också rätt i — är eniga om att den har gagnats av den utrikespolitik som Sverige fört och som alla demokratiska partier står bakom. Denna stabilitet och denna balans i Norden kan rubbas utifrån på olika sätt, men den kan också rubbas inifrån. Om vi ensidigt försämrar vårt försvar, drar ned vår handlingsfrihet för framtiden, åstadkommer vi av fri vilja en sådan rubbning av denna stabilitet. En av de svåraste missräkningarna i försvarsutredningen har för mitt vidkommande varit att den uppdragna perspektivplaneringen har lämnats åt sidan av majoriteten. Majoritetens förslag innebär för programperioden icke täckning ens för de lägre perpektivnivåerna och måste medföra att kostnaderna, om man skall återställa perspektivet efter den svacka som förutses, måste bli betydande eller rent av oöverstigliga. Jag vädjar till den i kammaren närvarande försvarsministern att försöka se till att perspektivet uppnås första gången man skall pröva detta nya system.

Herr talman! Det svenska försvaret ingår som en del i landets säkerhetspolitik syftande till alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. Vi vill därmed trygga en nationell handlingsfrihet för att utveckla vårt land enligt våra egna värderingar. Försvaret skall genom sin inriktning och uppbyggnad verka fredsbevarande och utgöra ett stöd för trovärdigheten i vår utrikespolitik. Krigstillstånd i vår omvärld har alltmer utvecklats i riktning mot det totala kriget. Debatten hittills har rört endast det militära försvaret, och jag vill anföra några synpunkter på totalförsvaret. Herr Hernelius berörde i sitt anförande också frågan om stabiliteten inåt, och det kan förtjäna påpekas att det är av vikt att försvarsviljan inom landet upprätthålles. I ett totalförsvar är varje medborgares vilja till samhällsinsats nödvändig. Mot folkets vilja kan det inte finnas något försvar i ett demokratiskt land. En fredsperiod omfattande mer än ett och ett halvt sekel kan naturligtvis verka avtrubbande på ett folks förmåga att leva sig in i vad ofred innebär, liksom på viljan till uppoffringar i försvarsfrågan. En debatt om försvaret kan därför vara både nödvändig och nyttig, även om jag för min del på denna frågas nuvarande stadium skulle vilja varna för en alltför skärpt ton i debatten. 1970 års försvarsutredning har inte haft till uppgift att få till stånd en uppgörelse mellan de politiska partierna om försvarsutgifternas storlek under en begränsad tidsperiod. Den har i stället haft att överväga grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och den långsiktiga inriktningen av våra totalförsvarsansträngningar. Utredningen har i sitt utlåtande understrukit svårigheterna att bedöma den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen under perspektivplanperioden, som omfattar 15 år. Framtidsbilden är osäker. Detta säger oss emellertid att beredskap måste finnas gentemot olika tänkbara utvecklingsalternativ. Några slutsatser av detta är bl.a. att försvaret snabbt måste kunna öka sin styrka om så krävs, att den svenska försvarsindustrin bör hållas intakt, att utbildningskapacitet måste finnas och att den ekonomiska beredskapen och civilförsvaret bör ägnas ökad uppmärksamhet. Några ord om det ekonomiska försvaret! Välståndet ökar i vårt land — men tyvärr också sårbarheten. Strukturomvandlingen går hårt fram, specialisering och koncentration inom industri, handel, jordbruk och transportväsen ökar alltmer. Minskad lagerhållning och ökad utrikeshandel medför allt större importberoende. Koncentration sker alltmer av näringsliv och bebyggelse till några få punkter av den geografiska ytan. Större uppmärksamhet bör ägnas dessa frågor. Decentraliseringspolitik sammanfaller här med försvarsintresset. Folkförsörjningsfrågorna i vid mening måste uppmärksammas. Sedan några ord om civilförsvaret. Uppgifterna för civilförsvaret är i ofred i första hand att rädda människoliv och i andra hand att begränsa materiella skador. Det är angeläget att denna del av totalförsvaret tilldelas resurser så att ursprungliga målsättningar kan uppnås. Det gäller ledningsoch undsättningsorganisationens fortsatta uppbyggnad, förmågan till beredskap och uthållighet, tillgång till nödvändiga anläggningar, anskaffning av skyddsmasker, etc. Det kan inför proposition 110 finnas anledning att framföra dessa synpunkter. Vi har i dag ett balanserat militärt försvar, varigenom möjligheterna föreligger att bekämpa en eventuell angripare, då han är som mest sårbar. Detta förutsätter tillgång till kvalificerade vapensystem, s.k. fjärrstridsförband. Vårt land har stor yta och begränsad folkmängd, men vi har tillgång till god teknologi. Denna har möjliggjort att varje individ med tekniska hjälpmedel kan uträtta mycket. Detta gäller i det civila livet — det bör säkerligen också gälla i det militära. Enligt min mening bör vi alltså inte på längre sikt avhända oss våra möjligheter till hög teknik och stor rörlighet hos de kvalificerade förbanden. Vårt lands stora yta motiverar ett starkt flyg och Västerhavet liksom ”vallgraven Östersjön”, som någon har uttryckt det, motiverar en marin satsning även i fortsättningen. Emellertid kommer vid bedömningen av dessa frågor in svåra avvägningsproblem. En avvägning måste ske mellan å ena sidan organisation och utbildning och å andra sidan vapenutrustning och material. För att möjliggöra ett fortsatt utrymme för investeringar har frågan om en ytterligare differentiering av värnpliktsutbildningen aktualiserats. Jag utgår från att talare efter mig mera kommer att beröra den frågan, och jag lämnar den med detta tills vidare. Om tillgångarna vore obegränsade vore naturligtvis problematiken inte så besvärlig. Men försvarsfrågorna kan givetvis inte isoleras från budgetpolitiska realiteter, även om denna ”försäkringspremie” förtjänar en hög prioritet. Av allt att döma kommer försvaret framöver att tilldelas en mindre andel än nu av de samhällsekonomiska resurserna. Den säkerhetspolitiska riskbedömning som utredningen har gjort — och som utredningens ordförande här har berört — säger att framtiden visserligen som alltid är oviss, men att ändå en tendens till avspänning och förhandlingar i Centraleuropa kan medge ett något större risktagande än tidigare beträffande det militära försvarets operativa styrka på kortare sikt. Detta risktagande får dock inte bli så stort att inte handlingsfrihet bibehålles för att ånyo i en skärpt situation kunna öka försvarets styrka. Herr talman! Det balanserade försvar vi i dag har, vilket bidrar till stabiliteten i det nordiska området, är en trygghetsfaktor för vårt folk. En strävan bör vara att om möjligt uppnå en bred politisk enighet i försvarsfrågan. En sådan enighet har ett värde inåt men kanske främst utåt för att ge omvärlden anledning att hysa tilltro till vår vilja och förmåga att hävda vår neutralitetspolitik.

Herr talman! Min avsikt är inte att upprepa argument och synpunkter som jag har haft tillfälle att framföra inom försvarsutredningen. De är i allt väsentligt redovisade inom ramen för utredningens utlåtande och i de avvikande meningar och särskilda yttranden som jag har varit med om. Där finns i själva verket ett ganska gott material för en offentlig debatt — synd bara att tiden för den har blivit så kort, men det beror inte på utredningen. Vi avvaktar nu regeringens ställningstagande, och vi får väl då se vilken ytterligare anledning till debatt i denna församling som det kan ge. Samtidigt vill jag ge uttryck för förhoppningen att regeringens ställningstagande, när det nu snart måste komma, skall bli sådant att det erbjuder möjligheter för en på saklig bas vilande bred enighet. Jag hyser ingen önskan att nu polemisera vidare mot mina kolleger inom försvarsutredningen. Jag vill för resten gärna säga att jag instämmer i allt vad herr Torsten Gustafsson här sade, och eftersom det har nämnts ganska litet om det förut i debatten, skulle jag vid detta tillfälle särskilt vilja understryka vad han yttrade om civilförsvaret. På en punkt måste jag dock säga ett enda ord till herr Lange. Jag har samma uppfattning som herr Hernelius om att herr Lange har pressat FN-undersökningen om de totala rustningskostnaderna i världen väl hårt. Jag vill gärna säga att jag faktiskt trodde — och hade utgått ifrån — att formuleringen ”under senare år snarast nedåtgående” blivit borttagen, därför att den inte stämmer med det bakomliggande faktiska siffermaterialet såsom det presenterats t.ex. av SIPRI, och det stämmer ännu mindre med senare uppgifter. Anledningen till mitt inlägg är emellertid i huvudsak av annan karaktär. Den är tvåfaldig. Dess ena sida är några kommentarer till den offentliga debatt som redan har förts, närmast för att söka belysa vad jag på nuvarande stadium skulle vilja kalla för missförstånd. Den andra sidan innebär närmast en fråga till försvarsministern i samband med att det — tyvärr för sent, i varje fall från utredningens synpunkt — har visat sig att de ekonomiska beräkningar som ställningstagandena i utredningen grundas på inte är helt hållbara. Vad gäller den hittills förda debatten går jag förbi sådana inslag som inte haft saklig karaktär. Jag tänker t.ex. på presentationen av utredningen i TV 2. Den var i väsentliga stycken inte någon förmedling av politiska nyheter och inte heller en balanserad kommentar till saken. Den var, som jag såg det, i dessa stycken ett rent och klart försök att göra politik och att driva en viss, rent politisk linje. Detta kan emellertid inte vara en uppgift för Sveriges Radios nyhetsförmedling och nyhetskommentarer. Det kan finnas anledning att i annat sammanhang återkomma till frågan, hur avtalet mellan staten och monopolföretaget Sveriges Radio över huvud taget fungerar. Det är uppenbart att andra villkor måste gälla för t.ex. medarbetare med journalistiska uppgifter inom Sveriges Radio än för medarbetare i pressen. Detta såvitt jag förstår enkla faktum tycks inte uppmärksammas tillräckligt vare sig inom Sveriges Radio eller på en del håll inom pressen. Anledningen härtill kanske bl.a. är en i och för sig naturlig känsla av solidaritet journalister emellan. Den kan emellertid existera utan att man bortser från de särskilda förhållanden varunder medarbetare i Sveriges Radio är satta att verka. Jag skall i stället syssla med några av de sakliga missförstånden och problemen. Jag börjar med det mest uppenbara missförståndet. Det har förekommit några kommentarer och resonemang som synes bygga på föreställningen, att herr Torsten Gustafsson och jag i vår reservation förordat något slags närmast allmän förkortning av grundutbildningstiden, utöver den av chefen för armén och överbefälhavaren nu försöksvis angivna. Från denna utgångspunkt har sedan staplats upp en rad av olika, mer eller mindre drastiska omdömen. Sådana framställningar har ju ingenting med reservanternas förslag och avsikter att göra. Jag vill en gång för alla slå fast detta. Det är klart, herr talman, att de värnpliktiga, som skall ingå i förband med särskilt påfrestande stridsuppgifter, måste ha en efter uppgiften anpassad tillräcklig utbildning. Därvidlag har vi inga ambitioner att gå nedanför de förslag som chefen för armén avgivit. Vad frågan gäller är att vi i vår reservation angivit några utgångspunkter för en allsidig utredning i akt och mening att granska grundutbildningstiden och med den sammanhängande omfattning av fredsorganisationen för sådana värnpliktiga, som inte är avsedda för dylika kvalificerade stridsuppgifter — det kan röra sig om ca 25 procent av åldersklasserna. Då kan även en minskning till under sex månader komma i betraktande. Det berör alla tre vapengrenarna. Det är naturligtvis också klart att man kan hävda uppfattningen att det är bra om praktiskt taget alla värnpliktiga får en utbildning som sätter dem i stånd att klara en stor variation av stridsuppgifter. Jag har all respekt för en sådan uppfattning. Det är bara det, herr talman, att vi samtidigt står inför ett på olika sätt motiverat krav på ekonomisering. Vi står också samtidigt inför det krav som herr Torsten Gustafsson var inne på, nämligen på en optimal avvägning mellan kvantitet i fråga om organisation och utbildning och kvalitet i fråga om vapentillförsel till förbanden — förband bestående av människor med en genomsnittligt sett hög allmänkunskap och sinne för för tekniska funktioner. Då bör det enligt min mening, herr talman, inte få finnas några heliga kor som försvårar en sådan optimal avvägning. En annan, jag vågar säga alltför förenklad, argumentation gäller begreppet kategoriklyvning. Som vi är vana vid betyder begreppet — då är begreppet bra och klarläggande — att en viss del av de värnpliktiga helt befrias från utbildning. Herr Lange har redan konstaterat att utredningen har varit fullständigt enig om att ta avstånd från kategoriklyvning. Vi har också, som jag fattat det, varit eniga om att en ytterligare differentiering av utbildningstiden inte kunde motivera resonemang i kategoriklyvningstermer; vi har ju redan en icke obetydlig sådan differentiering. Då har jag den enkla meningen, herr talman, att vi på alla håll skulle kunna vara eniga om att låta bli att i mer eller mindre demagogiskt syfte använda det värdeladdade ordet kategoriklyvning i en helt annan mening än den hittills avsedda. Jag kommer nu till några något mindre förenklade argument i den hittills förda offentliga debatten. Mitt resonemang avser väsentligen inte femårsperioden utan hela det framförliggande 1S-årsskedet, det som kallas perspektivperioden. De argument som jag här syftar på har ofta börjat med att erkänna att den tekniska kvaliteten på och effekten hos vapensystem som kan komma att användas för att bekämpa oss under den här perioden successivt och ganska snabbt kommer att höjas under samma period. Det är säkerligen riktigt. Det gäller alla slag av vapensystem antingen de är knutna till olika slag av markstridsförband, till luftförsvarsförband, till övervattenstridsförband eller till ubåtar och attackflyg — de senare vapensystemen kallas ju ganska oegentligt enligt min mening för fjärrstridsförband. Jag tror att det är den terminologin som föranlett en eller annan tidning att polemisera mot tankegången att anfall är det bästa försvaret, osv. För det första är det klart att inga svenska stridsmedel kan användas innan ett anfall mot oss verkligen företas. För det andra är dessa s.k. fjärrstridsmedel inte fjärrverkande i någon som helst stormaktsmening. Däremot kan de t.ex. — jag upprepar att det är ett exempel — verksamt bidra vid försvaret av sådana utsatta delar som Skåne och Gotland. Dessa områden har ju ytor som är så små att de kan genomkorsas av stridsvagnsförband på en eftermiddag, ytor som måste te sig ganska små även för dem som anser att försvaret skall upptas först nära kusten och på den svenska landbacken. Dessa i och för sig självklara konstateranden skulle ju då göra den slutsatsen näraliggande att även vi måste räkna med en stigande teknisk standard och effektstandard på vår vapenutrustning för en rad olika typer av förband. Men därefter glider det slag av argumentation, som jag nu behandlar, i väg antingen mot ett visst önsketänkande i fråga om de totala resurser, som kan ställas till förfogande, eller mot ett halvt förnekande av vapenkvaliténs betydelse förenat med en krympning av djupet i djupförsvaret. Jag skall nämna ett enda exempel som berör de rörliga markstridskrafternas område. Vi har för närvarande ca 30 brigader i fältarméns krigsorganisation. Redan i ÖB:s eget förslag sjunker brigadantalet med ungefär 25 procent. I M I1-nivån ligger det på ca 60 procent av det nuvarande antalet. I M 3-nivån ligger det på ca 45 procent. Samtidigt växer det i dessa förslag upp ett slags andraklass fältförband, som kallas skytteregementen. När det gäller den personella styrkan motsvarar dessa s.k. nedväxlade förband det antal brigader som skulle falla bort. I M 3-nivån blir det flera nedväxlade förband än kvalificerade brigader. Får jag, herr talman, på denna punkt först säga för att undvika varje missförstånd att herr Gustafsson i Stenkyrka och jag ju ingalunda har lagt någon M 3-nivå till grund för våra överväganden. Det framgår av vår reservation, och jag har i dag inget behov av att lägga till eller dra ifrån någonting med undantag för beräkningsgrunderna, som jag skall återkomma till. Men i samband med resonemangen om de olika nivåerna kommer det halva förnekandet av vapenkvaliténs och de mer tekniska vapensystemens betydelse som nästa steg in i den argumentation jag talar om. Detta steg innebär att man säger ungefär så här: Ja, kan vi inte få både kvantitet och kvalitet över hela linjen, så låt oss då för allt i världen bibehålla kvantiteten i första hand vad beträffar antalet förband i fältarmén och däri ingående personalstyrkor, även om många förband blir nedväxlade och vapenutrustningen sämre. Det är den heliga kon som här träder in i bilden igen. Såvitt jag förstår är i varje fall försvarsutredningens socialdemokratiska ledamöter och herr Torsten Gustafsson och jag överens om att detta resonemang ingalunda är oantastligt. Ehuru det finns nog så betydelsefulla skillnader mellan oss i nivåresonemangen, finns överensstämmelse däri att vi alla vill öppna dörren för något flera brigader på respektive nivåer än vad som i programplanerna är förutsatt. Priset blir då att de nedväxlade förbanden får överföras till lokalförsvaret. Jag tror inte att dessa förhållanden har på ett tillfredsställande sätt kommit fram i den hittills förda debatten. Herr Torsten Gustafsson och jag anser vidare att man bör satsa under femårsperioden en del ytterligare mycket marginella pengar för att dessutom ge brigaderna en bättre eldkraft och rörlighet och undvika att på längre sikt sätta de s.k. fjärrstridsförbanden i något slags strykklass. Jag ser, herr talman, att tidningen Arbetet i Malmö har utnämnt mig till uppfinnare av en ny försvarsdoktrin. Det borde ju kännas hedrande, men jag är inte i stånd att acceptera utmärkelsen. För det första därför att den beskrivning som ges av det resultat, som herr Torsten Gustafsson och jag under ett mycket gott lagarbete kommit fram till, inte innebär någon prioritering av periferiförsvar på bekostnad av markstridskrafterna. Det är också ett av missförstånden. Däremot innebär vår ståndpunkt att vi vill undvika att pressen till ekonomisering på längre sikt ensidigt inriktas mot t.ex. de s.k. fjärrstridsförbanden och i viss mån övervattenstridsförbanden. Vi vill inte godkänna några heliga kor som under alla förhållanden skall vara skyddade i dessa sammanhang. För det andra kan jag inte acceptera den där utmärkelsen därför att vad vi framfört innebär en fortsättning av den princip som hävdades i propositionen 110 till 1968 års riksdag och som innebar att inga luckor medvetet skulle lämnas i fråga om försvarseffekten. Här föreligger också uppenbarligen ett missförstånd, om man nu inte vill använda starkare ord. Till sist, herr talman, kommer jag till bristerna i det ekonomiska beräkningsunderlag som förelagts försvarsutredningen. Jag säger bestämt att jag inte vill lasta någon för att de bristerna inte kom att upptas till närmare behandling i det ganska hektiska slutskedet av utredningens verksamhet. Den oerhört snabba inflationsutvecklingen under 1971 gjorde det i stor utsträckning omöjligt att i tid fastställa vad som i verkligheten var prisoch i synnerhet löneläge inom försvaret förra året.

Det är klart att man kan säga att det är ett ganska litet belopp i förhållande till totalbeloppen för de olika programplanerna under perioden, men de representerar i alla fall sannolikt minst en tredjedel av hela spännvidden mellan M 1 och M 3-nivåerna som är 1 000 miljoner för hela perioden. Min avsikt nu är inte att pressa försvarsministern till något ställningstagande med anledning av detta förhållande. Den är endast att ge honom ett tillfälle att bekräfta själva faktum, ett faktum som jag måste bekänna erfars som något besvärande både för mig och jag tror för snart sagt alla utredningens ledamöter. Det innebär nämligen att vi trott oss röra oss med ett utrymme, när vi bedömt de olika nivåerna, deras faktiska innebörd och deras förhållande till perspektivplanen, som inte längre är fullt giltigt. Kort sagt innebär det väl att för att behålla det faktiska utrymmet på olika nivåer som ledamöterna räknat med måste man räkna upp beloppen för femårsperioden i den utsträckning som en förnyad och mer exakt genomgång av kostnaderna 1971 kan ge anledning till. Men som sagt, herr talman, detta är ingen uppfordran till ett ställningstagande nu utan endast till ett klarläggande av att här föreligger ett rätt allvarligt problem. Jag tror det är bra om ett sådant klarläggande kan göras inför kammaren.
Herr talman! Jag tar till orda bara för att bemöta herr Hernelius och även herr Wedén. Jag skulle gärna ha väntat, men jag vet att debattordningen gör det nödvändigt för mig att begära ordet för replik omedelbart efter det att den talare haft ordet som jag polemiserar mot. Herr Hernelius menade att skulle den linje genomföras, bakom vilken utredningens majoritet ställt sig, skulle det innebära en fortsatt urholkning av försvaret. Jag tror inte det är riktigt. Jag tror att alla erkänner att vi hittills haft och i dag alltjämt har ett starkt försvar. Det är inte heller någon som väntar några drastiska förändringar eller någon försvagning att tala om under femårsperioden. Vårt försvar kommer att vara lika trovärdigt vid dennas slut som det är i dag. Däremot kan man kanske säga att ett bibehållande av denna planeringsnivå i längden kan innebära en viss begränsning av de resurser som avdelas till försvaret. Jag är fullt på det klara med detta. Men jag är ändå inte alldeles säker på att det behöver innebära att vår försvarskraft går ned i motsvarande grad. Vad vi har rekommenderat är ju en avvägning och en utformning av försvaret, som skiljer sig från vad som nu gäller liksom också från de strukturer som här herr Hernelius har uttalat sig för. Jag är inte säker på att försvarskraften därmed kommer att gå ned. Tiden medger inte att jag utvecklar detta närmare. Men jag vill också peka på att herr Hernelius i sin iver att kritisera utredningsmajoriteten hänvisar till 1930-talet och menar att det då visade sig att alla förhoppningar om en avspänning slog fel. Men herr Hernelius måste väl ändå erkänna att vad som har inträffat sedan dess har skapat ett helt annat Europa. Det finns ingen som allvarligt räknar med ett krig mellan exempelvis Frankrike och Tyskland, om det inte är föranlett av konflikter mellan supermakterna. Även herr Hernelius erkänner att det finns klara tecken på en avspänning. Så snabbt ändras väl inte situationen, att vi då inte bör kunna genom en viss ansträngning anpassa den ekonomiska nivån för vårt försvar till dessa yttre omständigheter. Förändras situationen, finns det ju möjligheter att gå uppåt. Och som jag sade i mitt anförande: det är lättare att gå upp än att gå ned.
Herr talman! Förvisso bestrider jag inte att vi i dag har ett delvis nytt Europa i förhållande till 1930-talets. Men det är inte bara förhållandet mellan Frankrike och Tyskland som har ändrats. Det finns också andra ändringar med därav följande säkerhetspolitiska konsekvenser, som jag inte här närmare skall gå in på men som var och en själv kan klargöra för sig. Beträffande urholkningen vill jag säga till herr Lange att om man inte i tid sörjer för förnyelsen och inte påbörjar vad som måste påbörjas för att hålla materielen i stånd, inleder man också en urholkning, som tar sin början omedelbart efter det att sådana beslut underlåtes eller förbises.
Herr talman! Jag vill också säga ett ord om rustningskostnaderna, som både herr Wedén och herr Hernelius har tagit upp. Jag tror att de kommentarer som ges till FN-rapporten är alldeles riktiga och kan bestyrkas i denna rapport. Man anför nu att Sovjetunionen inte har minskat sina kostnader. Ja, vad har inträffat? Se på just den tabell som inte ligger till grund för det uttalande som utredningen gör, men väl ingår i betänkandet. Denna tabell visar att rustningskostnaderna under de senaste åren, 1970—1971, legat oförändrade i Sovjetunionen. Detta inträffar under en tid när vi vet att Sovjetunionen samtidigt fortsätter att bygga ut sina strategiska kärnvapen. Det betyder ju att det blir mindre över för konventionella vapen. Som jag tillät mig att säga redan i mitt inledningsanförande är det också så att redan en i reellt penningvärde oförändrad nivå, i belysning av den tekniska utvecklingen, betyder att försvarsresurserna blir mindre. Man kan inte leda i bevis att det inte även i detta hänseende i varje fall finns tecken på en löftesrik utveckling, som vi har anledning att ta hänsyn till. Allra sist, herr talman, skulle jag vilja säga till herr Torsten Gustafsson att jag delar hans uppfattning att det är önskvärt att man inte bara får en stark uppslutning kring de säkerhetspolitiska grundprinciperna utan att man också blir överens om hur vårt försvar skall se ut i framtiden. Jag är bara tveksam om det är möjligt att åstadkomma en sådan enighet. De strukturer som rekommenderas i reservationen från mittenpartiernas representanter ligger nämligen, såvitt jag kan se, ekonomiskt avsevärt mycket högre än den nivå som utredningens majoritet ställt sig bakom.
Herr talman! Herr Lange tillgodogjorde sig tydligen inte innehållet i min anmärkning, som innebar att han genom att använda sig av begreppet ländergrupper överförde den reduktion av militärutgifterna som ensamt faller på Förenta staterna i samband med nedtrappningen i Vietnam till andra länder i ländergruppen.
Herr talman! Jag tycker inte att det finns anledning uppta mycket lång tid för meningsutbyte om rustningskostnaderna, där siffermaterialet onekligen är svårgenomträngligt. Men herr Lange har fel när han säger att den tabell som redovisade siffermaterialet icke har utnyttjats i FN rapporten, för det har den i varje fall delvis. Dessutom uppmärksammade inte herr Lange att senare uppgifter icke indikerar något stillaliggande när det gäller Sovjetunionen och ännu mindre beträffande stater som Polen och Tjeckoslovakien, som ju också har betydelse inom Warszawapakten. Det är emellertid, herr talman, svårt att alldeles säkert bevisa något i det här fallet. Jag tror dock att herr Lange försatt sig i den avgjort svåraste positionen, för det finns inget siffermaterial som stöder hans uppfattning beträffande nedåtgående. Däremot kan man tala om en utflackning.